Herr talman! Jag vill först säga till Lars Henrikson att det är ingen passivitet vi har visat i samband med Stirlingprojektet. Tvärtom — vi följer mycket ingående och nära de två Stirlingprojekten. Det är en självklarhet eftersom vi anser båda projekten vara mycket lovande, och det är projekt som verkligen har en betydande utvecklingspotential för framtiden. Man måste komma ihåg, när man bedömer projekt av den här karaktären, att det tar mycket lång tid att utveckla projekten och att få dem kommersiellt bärkraftiga och därmed intressanta för en industriell produktion i större skala. Den värdering som Linköpingsgruppen har gjort av projektet är sannolikt litet överoptimistisk. Jag tror för min del att det dröjer en bra bit in på 1980-talet innan man har en serieproduktion av mera betydande omfattning av den produkten. Det kan också vara en förklaring till att Lars Henrikson får nöja sig med min försäkran i dag att vi med allt tänkbart intresse följer detta projekt och uppmuntrar det aktivt, men att det rimligen är för tidigt att ta ställning till hur en serieproduktion i framtiden skall organiseras. Vi har dessutom inte underlag för detta ännu från det ansvariga företaget, och man bör rimligen inom företagsledningen få värdera och bedöma projektets framtid, innan frågan om organisationen av tillverkningen kommer på regeringens bord. Jag vill ta detta tillfälle i akt för att säga att vi på allt sätt är beredda att stödja Linköpingsgruppen i dess arbete, bl.a. därför att Linköping tillhör den typ av orter som har ett för ensidigt näringsliv.

Nr 45 Herr talman! Jag skall bara säga några få ord. Fredagen den Jag vill gärna understryka vad Lars Henrikson sagt om betydelsen av 9 december 1977 att få nya industrier och verksamheter till Linköpingsregionen. Detråder = ju inget tvivel om att Linköping i dag i många avseenden har ett alltför Om sysselsättningsensidigt inriktat näringsliv. Och Stirlingprojektet skulle naturligtvis = situationen i passa mycket väl in i bilden för den industriella verksamhet och höga — Linköping teknologi som finns i Linköpingsregionen. Jag begärde ordet egentligen för att Lars Henrikson tog upp frågan om civil produktion på SAAB. Den diskussionen har förts i många år. SAAB har en gång i tiden, vid krigets början, vuxit fram ur de gamla järnverksverkstäderna som en liten avdelning. Och jag tycker trots allt att det är litet orättvist att säga att SAAB inte har inriktat sin produktion på civila produkter i den omfattning som man kan vänta sig av en industri med den speciella inriktning som SAAB har. Jag vill erinra om att SAAB-bilen är en produkt som ursprungligen kom fram ur flygindustrin. Vi har vidare datatekniken och elektroniken. Vi har de försök med vindkraft som f. n. pågår i Älvkarleby, och vi har den undervattensrobot som f. n. används exempelvis vid försök på västkusten — en robot som skall kunna göra insatser vid haverier av ubåtar och kärnkraftverk. Det finns alltså en lång rad olika produkter som man från SAAB:s sida ägnat sig åt. Och kanske kan jag också erinra om att det inte är så länge sedan SAAB fick en order på 100 milj.kr. för vidareutveckling av den nya version av DC 9 som skall komma. Men helt naturligt finns det ju inte helt plötsligt civila projekt att ta ner från hyllan. Jag är övertygad om att fanns det stora produkter som kunde säljas med lönsamhet skulle sådan produktion redan varit i gång inom den svenska industrin. Till sist, herr talman, när vi diskuterar en utveckling inom Linköpingsregionen vill jag säga att det inte bara från försvarssynpunkt utan från allmän industriell synpunkt är ytterligt angeläget att slå vakt om den utvecklingssida vi har inom SAAB. Det är så många branscher som i dag har det besvärligt att en utvecklingsindustri av den här arten kan betyda oerhört mycket även inom andra områden när det gäller att skapa nya produkter.
Herr talman! Jag tycker mig finna att Nils Åsling menar att den här diskussionen förs något för tidigt. Han tror att arbetsgruppen i Linköping varit för optimistisk, och han bedömer att möjligheten till produktion ligger så långt fram i tiden att det nu knappast finns anledning att mer grundligt diskutera frågan. Jag delar inte herr Åslings uppfattning på den punkten. Jag menar — och jag tror att herr Åsling håller med mig om det att det är rimligt att diskutera frågorna i ett läge då det inte brinner i knutarna, så 125 att säga, utan då man kan företa riktiga och rimliga dispositioner med den tidsåtgång som är nödvändig för att komma fram till bra beslut. Jag menar alltså att det är i dag den här diskussionen skall föras, och jag vill be industriministern att inte ta det riktigt så lugnt i den här frågan som han synes göra. Skrivelsen från personalorganisationerna vid FFV talar sitt tydliga språk. Även de bedömer tillfället vara lämpligt för att diskutera saken. Och enligt de direktiv som generaldirektören för FFV har lämnat till den grupp som jobbar med de här frågorna inom företaget tyder allting på att det är nu diskussionen måste föras om man inte skall hamna i den situation som jag menar att man bör undvika, nämligen att slå sönder den organisation som såvitt jag vet fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Produkten är helt civil och bygger på en unik teknologi. Produktion och fortsatt utveckling kräver samverkan med laboratorier, teknisk högskola osv. enligt samma mönster som hittills varit fallet. Sådana resurser finns i särskilt hög grad i Linköping. Arbetsgruppen anser således att alla skäl talar för att Stirlingprojektets fortsatta utveckling och produktion sker med Linköping som baspunkt, även om projektet inte skulle förverkligas i den takt man i dag bedömer.

Mitt ärende till industriministern gäller närmast att han bör vara observant på att något sådant inte sker utan att projektet kan vidareutvecklas på ett sätt som kan bli till glädje inte bara för Linköpingsregionen utan för den industriella utvecklingen inom landet över huvud taget.
Herr talman! Jag vill försäkra Lars Henrikson att jag är väl medveten om det här problemet och att vi på allt sätt skall se till att vi kan hålla den organisation vi har intakt. Jag vill också understryka att vi från industridepartementets sida betraktar dessa två projekt — de är ju i realiteten två - som mycket lovande. Av de industriella utvecklingsprojekt som enligt vad vi f. n. kan se har en betydande utvecklingspotential tillhör Stirlingprojektet de mest lovande. Men vi måste vara realister och låta de företag som sysslar med projekten gå vidare enligt planerna, och jag vill då erinra Lars Nr 45 Henrikson om att företagen nu håller på med sluttestningen av produkter Fredagen den och med vissa förberedande åtgärder för att testa marknaden i USA. De 9 december 1977 är alltså inne i ett väldigt tidigt utvecklingsskede för Stirlingprojektet. = Det finns ännu inte något underlag i FFV:s prognoser för projektet föratt Om sysselsättningssäga att man kan komma att sysselsätta 500 personer med en serietill — situationen i verkning förrän en bit in på 1980-talet. Linköping Trots att vi är beredda att forcera projektet finns det inga möjligheter att i dag ta upp en diskussion om var en framtida serietillverkning av Stirlingmotorn skall förläggas. Jag ber Lars Henrikson ha förståelse för detta, samtidigt som jag vill betona att jag har allt förtroende för FFV:s ledning och dess bedömning av hur man skall lägga upp marknadsstrategin här. När den dagen kommer får vi ta upp en diskussion på nytt, och då har vi ett bättre underlag för att bedöma var produktionen skall kunna förläggas.
Herr talman! Uppgiften om hur stort antalet sysselsatta skulle kunna bli står för arbetsgruppens räkning; jag har haft begränsade möjligheter att bilda mig någon säker uppfattning om det. Den frågan är emellertid inte mitt ärende till industriministern, utan det är frågan om att vi bör se till att vi inte skapar problem inom ett område där problemen kanske inte är särskilt stora i dag. Jag menar att såväl industriministern som regeringen och landet i stort har tillräckligt med bekymmer ändå. Vi bör därför understödja sådana projekt som om de får stöd från samhällets sida bedöms kunna utvecklas i en gynnsam riktning, vilket jag antar vi är överens om. I det sammanhanget vill jag tacka för att industriministerns sista inlägg, såsom jag uppfattade det, var något mer hoppingivande än det svar jag fick tidigare.

Herr talman! Jag får härmed meddela att interpellation nr 21 av Lars Ove Hagberg om stålpolitiken enligt överenskommelse med interpellanten kommer att besvaras i samband med behandlingen av propositionen om handelsstålet.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig om hur jag bedömer situationen för det av Kooperativa förbundet ägda Svenska Rayon AB och i vilken utsträckning regeringen har möjlighet att vidta åtgärder från försörjningsberedskapssynpunkt och från sysselsättningssynpunkt. KF har i början av november inkommit till regeringen med ett förslag till rekonstruktion av företaget med modernisering och omläggning av produktionen för att uppnå lönsamhet och samtidigt begärt en övergångsvis finansiell medverkan av staten. Diskussioner pågår nu mellan representanter för regeringskansliet och KF. Bakgrunden till diskussionerna är att Svenska Rayon AB är landets enda producent av textilfibrer. Det är på nuvarande stadium omöjligt att lämna någon redogörelse i riksdagen för förhandlingarna och resultatet av dem. Både KF och handelsdepartementet har emellertid ambitionen att snarast kunna ge de anställda klart besked om företagets framtid. Svenska Rayon AB:s betydelse för tätorten Vålberg och för andra företaget närstående industrier är väl känd. En nedläggning skulle bli kännbar inte bara för personalen utan också för länet som helhet. KF är, som jag förstår det, medvetet om det ansvar man har för ett företag som svarar för en väsentlig del av sysselsättningen inom området.

Herr talman! Jag tackar handelsminister Staffan Burenstam Linder för svaret på min fråga. Även om statsrådet inte gav något konkret besked, vill jag uppfatta svaret som positivt och hoppingivande. Jag tar då fasta på vad statsrådet sade om ambitionen att snarast kunna ge de anställda klara besked om företagets framtid. En del frågor kvarstår emellertid, och jag tycker att statsrådet när det gäller dem kunde ha givit en antydan om hur utvecklingen kommer att bli. Låt mig fråga så här: Är det regeringens uppfattning att Kooperativa förbundet helt eller delvis lägger ansvaret för Svenska Rayons öde i regeringens händer? Svenska Rayon i Älvenäs sysselsätter i dag 780 anställda. Verksamheten utgör en viktig industri för inhemsk tillverkning av textilfibrer. Svenska Rayon är i det avseendet den enda industrin i sitt slag i vårt land, vilket statsrådet också har påpekat. Följaktligen har jag ställt mina frågor från två utgångspunkter: dels sysselsättningen, dels försörjningsberedskapen. När det gäller sysselsättningen betyder Svenska Rayon väldigt mycket för samhället Vålberg och bygden däromkring. Därmed betyder företaget också mycket för Karlstads kommun, där vi i dagens läge har en vansklig sysselsättningssituation — alla är vi medvetna om det krisläge som den värmländska basindustrin befinner sig i. En nedgång av sysselsättningen inom Karlstads kommun drabbar också andra kommuner i Värmland, eftersom ca 7000 personer varje dag pendlar till Karlstad där de har sina arbeten. Ett företag med 780 anställda, som Svenska Rayon, har alltså stor betydelse för Karlstad och Värmland. Tidigare fanns i denna del av kommunen också ett bruk i Edsvalla. Det försvann i samband med 1960-talets strukturrationaliseringar. Men också Svenska Rayon har strukturrationaliserats i stor omfattning. Företaget har haft upp till 1 500 anställda, och många hundra jobb har alltså försvunnit i Vålberg under den socialdemokratiska regeringens tid. Alla vet vi att dagens borgerliga regering arbetar hårt för att trygga sysselsättningen. Eftersom det internationella konjunkturläget är som det är har regeringen en mycket besvärlig arbetssituation. Mängder av företag — och dit hör nu även Kooperativa förbundet — ropar efter stöd i olika former. När det gäller Svenska Rayon skulle emellertid en nedläggning av verksamheten där också beröra andra industrier i landet och i Värmland. Ca 3 000 personer i andra företag skulle drabbas av en nedläggning av Svenska Rayon — detta beroende på att man tar sin råvara från svenska företag. En annan sida av problemen gäller försörjningsberedskapen. Jag har, herr talman, ställt en kompletterande fråga till handelsministern som jag gärna skulle vilja höra hans synpunkter på.
Herr talman! Mitt i de diskussioner som pågår f. n. är det svårt att komma med preciseringar utöver dem jag har gjort som gäller vilken typ av ambitioner vi har. Jag har inte intrycket att KF lägger ödet för detta företag i händerna på regeringen, utan att KF har ett ansvar och är beredd att ta detta ansvar. KF har rapporterat läget för vår information. Man måste vara medveten om de tre begränsningar som gör sig gällande när man diskuterar insatser av stödkaraktär till olika företag och branscher. Den första begränsningen är det statsfinansiella läget. Var och en som har följt diskussionerna på sistone är medveten om vilka komplikationer det finns där och att man inte kan systematiskt gå över till att mer eller mindre subventionera hela det svenska näringslivet för att få det att fungera. Den andra begränsningen är den utländska upplåningen som lägger sina restriktioner. Vi kan inte fortsätta att bevilja oss själva standardstegringar som går långt utöver vad som är möjligt för att hålla balans i svensk ekonomi på sikt. Den tredje begränsningen — i det här fallet en betydelsefull restriktion — är våra handelspolitiska åtaganden. Vi kommer inte att med framgång kunna subventionera exportföretag utan att detta skulle mötas med motåtgärder från andra länder. Svenska Rayon är händelsevis ett företag som har en dominerande del av sin produktion avsatt utomlands. Det finns också internationellt i hela denna bransch problem, och det är alltså mot den bakgrunden som de diskussioner vi f. n. bedriver förs. Det måste därför finnas ett starkt intresse för alla parter, inkl. de anställda, att kostnadsnivåerna inte stiger så att man i Sverige förlorar möjligheten att konkurrera.

Herr talman! Jag är som jag tidigare sade fullt medveten om den besvärliga situation som regeringen arbetar under. Nu är det emellertid så att tidningsuppgifterna har varit ganska lösa beträffande vad som verkligen gäller för Svenska Rayons framtid. Det har talats om att det skall räcka med ett 25-tal miljoner — vilket i och för sig är en stor summa — för att hålla verksamheten i gång den närmaste tiden. Jag är medveten om att regeringen nu anvisar 15 milj.kr. i år till denna industri, men det har också talats om att det skulle gälla mer än 100 miljoner. För hur lång tid och till vilken sysselsättningsgrad gäller sådana summor? Gäller det att över huvud taget överleva? Gäller det en minskning med 170 anställda? Människorna i denna del av Karlstad, de anställda och många andra, skulle behöva veta litet mer — KF har inte gett dessa upplysningar. Det är angeläget att handelsministern ger dem.
Herr talman! De framställningar som har gjorts från KF:s sida är av uppenbara skäl hemliga uppgifter, alltså med hänsyn till företaget. Det är självklart att de olika belopp som kan diskuteras i hög grad beror på vilka tolkningar man gör av den ambitionsgrad i fråga om investeringsprogram och framtida satsningar som kan bli aktuella. Men som sagt, herr talman, det är tyvärr svårt att ge några uppgifter på denna punkt, eftersom vi befinner oss mitt uppe i de här diskussionerna, som — jag upprepar det — måste föras mot bakgrund av att vi inte kan kasta oss in i en situation, som är än värre än den nuvarande, genom att göra insatser som leder till att man i andra länder, som köper produkter från oss, värjer sig med motåtgärder.
Herr talman! Jag tackar handelsministern för de här kompletterande beskeden. Jag blev väl inte helt klok på hur mycket pengar det gäller, men jag måste givetvis ha respekt för att det rör sig om förhandlingar med ett företag. Det finns emellertid en annan fråga som jag inte hittar svaret på i handelsministerns första svar till mig, och det är: När kan de 780 anställda vid Svenska Rayon och alla andra som är beroende av denna industri räkna med ett konkret besked, från företagsledningen eller från regeringen? Dröjer det dagar, veckor eller månader? Det är jul snart, och alla är onekligen intresserade. Det vilar en ödesmättad stämning över detta lilla samhälle i Värmland.
Herr talman! Jag är starkt medveten om de påfrestningar som alla de som närmast är berörda av dessa diskussioner befinner sig under. Att frågan har befunnit sig under debatt så pass lång tid beror på att ägarförhållandena och arbetsförhållandena i Svenska Rayon har varit skiftande. Bolaget hade en engelsk delägare, till hälften tror jag, som nu har dragit sig tillbaka, efter olika förhandlingsturer. KF har under en längre tid befunnit sig i diskussion med ett norskt företag om samarbete. De diskussionerna ledde till intet, visade det sig ganska sent i höstas. Det är mot bakgrund av dessa förhållanden som KF till regeringen har rapporterat läget, men den rapporten kom alltså inte förrän för några veckor sedan. Som jag redan har antytt är det inte så enkelt att finna den rimligaste formen för hur insatser skall utformas, mot bakgrund av de olika restriktioner som här nödvändigtvis gör sig gällande.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om jag vill undersöka möjligheterna att snarast bereda plats för flyktingar från Nicaragua. Som har framgått bl.a. av utrikesministerns svar på Gunnel Jonängs interpellation tidigare i höst är regeringen väl medveten om det förtryck av oliktänkande som förekommer i Nicaragua. Många nicaraguaner har tvingats lämna sitt land. Vi vet t.ex. att grannlandet Costa Rica, som för en generös flyktingpolitik, har tagit emot ett stort antal flyktingar från Nicaragua. Sverige försöker på flera sätt att bidra till att minska flyktingproblemen i olika delar av världen. Den flyktingkvot som regeringen har fastställt för detta budgetår omfattar 1 250 personer, främst från latinamerikanska länder. Efter ansökan från den enskilde flyktingen eller framställning från svensk utlandsmyndighet är det invandrarverkets uppgift att besluta om tillstånd till inresa och vistelse i Sverige. Verket kan inom ramen för flyktingkvoten ge sådant tillstånd även åt flyktingar från Nicaragua, som har behov av en fristad här. Den svenska flyktingpolitiken omfattar därutöver ekonomiskt stöd till internationella organisationer som arbetar för flyktingar i Latinamerika och på andra håll och bistånd till länder som har drabbats av flyktingströmmar. Förutom stödet till FN:s flyktingkommissarie, som under det här budgetåret uppgår till 25 milj.kr., bekostar Sverige verksamhet i olika former till förmån för flyktingar och politiskt förtryckta i Latinamerika. Bidraget till detta program uppgår det här budgetåret till 18 milj.kr. Också flyktingar från Nicaragua omfattas i princip av det stöd som nu lämnas till sådant flyktingarbete i Latinamerika.

Herr talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret. Som jag nämnde redan i min fråga är jag väl medveten om att regeringen känner till förhållandena i Nicaragua — det framgick också med all önskvärd tydlighet i den nämnda interpellationsdebatten med utrikesministern. Man jag tycker ändå det kan vara skäl att diskutera frågan om den här lilla mellanamerikanska staten närmare. Vi fick en påminnelse om vilka förhållanden som råder i Nicaragua i gårdagskvällens TV-program om dödsstraffets tillämpning i olika delar av världen. Nicaragua nämndes som ett exempel bland de stater där politiska mord hör till ordningen för dagen. Det är landet tyvärr inte ensamt om — det är numera vanligt i flera latinamerikanska stater och även på andra håll. Sverige kan naturligtvis inte hjälpa utsatta från alla stater. Våra resurser är begränsade, och prioriteringar måste göras. Jag har med min fråga velat peka på det förtryck som råder i de små mellanamerikanska staterna, vilket kanske lätt glöms bort inför de massiva förföljelser som pågår i t.ex. Chile och Argentina. Det nya i situationen är att det i Nicaragua nu finns en enig opposition mot förtrycket, en opposition som sträcker sig över så gott som hela den politiska skalan från höger till vänster. Den oppositionen behöver stöd, och ingen behöver ta avstånd från den på grund av avvikande politisk uppfattning. Jag känner mig mot den här bakgrunden något besviken över svaret, eftersom jag måste beteckna det som något undanglidande. Det är gott och väl att göra principdeklarationer, men min fråga var om biståndsministern konkret ville undersöka möjligheterna att hjälpa flyktingar från Nicaragua. Finns det några sådana möjligheter? Jag har sagt att jag är väl medveten om våra begränsade möjligheter och att prioriteringar måste göras. Men flyktingkvoten kan inte enbart få vara avgörande. Är den f. ö. fylld för det här budgetåret? Om inte — kan biståndsministern lova att aktivt undersöka möjligheterna att hjälpa flyktingar från Nicaragua?
Herr talman! Det finns inget som helst undanglidande i det svar jag gett. Jag har sagt att vi är beredda att behandla asylansökningar från personer som kommer från Nicaragua på samma sätt som vi är beredda att göra när det gäller personer från andra delar av Latinamerika liksom från andra länder över huvud taget. Det finns f.n. oss veterligt inga sådana ansökningar. Det finns inget tryck på vår flyktingkvot från Nicaragua. I själva verket har flyktingkvoten hittills i år inte utnyttjats fullt ut, vilket inte beror på någon bristande vilja hos de svenska utlandsmyndigheterna att ta sig an sådana här fall, utan uppenbarligen på att trycket inte är så stort f. n., vilket vi har anledning att hälsa med tillfredsställelse. Dessutom vet vi att ett stort antal flyktingar kommer till Sverige spontant utan att bli uttagna inom ramen för flyktingkvoten. Svaret på Oswald Söderqvists fråga är i korthet att i den mån det kommer personer från Nicaragua som av det ena eller andra skälet vill söka politisk asyl i Sverige, så kommer de ansökningarna att behandlas enligt de regler som gäller. Personerna kommer —- om de kan visa att de är politiska flyktingar — att få möjlighet att stanna i Sverige.
Herr talman! Det är ett glädjande besked. Jag vill kort rekapitulera orsakerna till att frågan om Nicaragua kommit upp —- det ligger bakom min fråga och låg förmodligen också bakom den interpellation som Gunnel Jonäng framställde för en tid sedan. Det har företagits aktioner av flyktinggrupper från Nicaragua här i Sverige. Det finns ett fåtal nicaraguaner här, kanske ett 30-tal personer hittills. De har börjat agera i den här frågan för att försöka hjälpa utsatta vänner, släktingar och politiska meningsfränder, som i många fall uppe håller sig på ambassader i huvudstaden Managua, som jag nämnt i min fråga. De har uppenbarligen haft svårt att komma loss därifrån och få en fristad på annat håll, även om, som biståndsministern nämner, Costa Rica har tagit emot en del. Att det inte finns något tryck måste betyda att de inte har varit medvetna om att det har funnits sådana här möjligheter. Vad jag efterlyste i min fråga var alltså om det fanns någon möjlighet till ett aktivt ingripande, eftersom det tydligen finns plats i flyktingkvoten. Det är väl inte meningen att den så att säga skall lämnas outnyttjad bara därför att ingen låter höra av sig, utan då kan man göra vissa ansträngningar för att åtminstone fylla upp det åtagande som vi har gjort. I övrigt är jag väl medveten om situationen, och jag betecknar det som positivt att biståndsministern är villig att pröva ansökningarna i positiv anda i den mån de kommer.

Herr talman! Torsten Karlssons fråga till arbetsmarknadsminister Ahlmark huruvida han är beredd att vidta snabba åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget inom stenindustrin har överlämnats till mig. Rörande de mest akuta sysselsättningsproblemen kan jag informera att vägverket lagt ut ett anbud för beställning av kantsten samt att byggnadsstyrelsen avser att i januari nästa år upphandla byggnadssten för en del av arbetena på Nordiska museets fasad. I fråga om branschens något mer långsiktiga problem kan jag meddela följande. Industriverket presenterade i juni 1976 en utredningsrapport rörande stenindustrin. I denna belystes bl.a. stenindustrins marknadsutveckling fram till 1980 samt utvecklingens konsekvenser för produktion, sysselsättning m.m. Utredningen resulterade i två förslag till industriverkets styrelse, nämligen att stenindustrin skulle ges finansiell hjälp för prospektering samt att industriverket skulle genomföra en undersökning rörande stenindustrins internationella marknadsförutsättningar speciellt för mer förädlade produkter. Industriverkets styrelse ansåg att ytterligare underlag i form av en undersökning rörande stenindustrins produktionstekniska förhållanden krävdes för att kunna bedöma möjligheterna att stärka dess konkurrenskraft. Styrelsen beslöt därför dels att stenindustrins problem t. v. skulle lösas med de medel som redan står till verkets förfogande, dels att industriverket skulle genomföra nämnda utredning. Utredningsresultatet kommer att föreligga i februari nästa år, varefter styrelsen i sedvanlig ordning kommer att ta ställning till de förslag som framkommit. Jag är medveten om att de akuta problemen ej är helt lösta med de tidigare nämnda beställningarna. Jag kommer därför att i positiv anda pröva alla seriösa förslag som framkommer.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Även om jag har fått vänta mycket länge på det — jag ställde den här frågan den 11 november - är ju svaret positivt, låt vara att jag inte har möjligheter att överblicka vad de här åtgärderna kommer att innebära för stenindustrin. Anledningen till min fråga är att jag genom kontakter med företag inom stenindustrin fått information om de problem som branschen f. n. brottas med. Även om det nu aktuella förhållandet beror på minskning inom byggnadsverksamheten, har stenindustrin visat en starkt tillbakagående trend under de senaste 10-15 åren. Oro råder därför bland branschens utövare inför framtiden. En alltför stark tillbakagång kan hota näringens fortsatta existens, om det goda yrkeskunnandet försvinner. Med vetskap om att vi alltjämt behöver en inhemsk stenindustri är det den stora minskningen av antalet yrkeskunniga stenhuggare som oroar mest. Importen från utlandet — den rör sig om material till byggnadsverksamheten som fönsterbänkar o. d. som är standardiserat — har den svenska industrin svårt att konkurrera med på grund av dess struktur. Men vi kommer inte att kunna undvara en inhemsk stenindustri, främst av den anledningen att vi behöver produkter till renoveringsarbeten på vissa kulturhistoriska byggnader som måste underhållas. Ur sysselsättningssynpunkt ger stenindustrierna en mycket liten andel av industrisysselsättningen i vårt land, men de är ofta belägna på orter där de har stor betydelse för sysselsättningen. De två företag som är verksamma inom Motala kommun ligger ca 3 mil från centralorten. Skulle de bli tvungna att lägga ned sin verksamhet skulle de 40 anställda inte kunna få arbete i närheten utan tvingas flytta för att få nytt arbete. Det är känt — det framgår också av svaret — att byggnadsstyrelsen förfogar över ett anslag på 2,5 milj.kr. för renovering av fasaden på Nordiska museet. Jag kan nämna att representanter för berörda stenindustriföretag i Östergötland och på Öland blivit uppkallade till byggnadsstyrelsen, där de informerades om projektet med Nordiska museet. Enligt dessa planer förespeglades de arbete som skulle räcka in på början av 1980-talet. Men ingenting har hänt. Det verkar som om projektet fastnat någonstans och haft svårigheter att komma loss. Detta förhållande har skapat stor irritation hos de företag som är berörda. Vad som skulle vara mycket angeläget vore om byggnadsstyrelsen kunde projektera och planera arbeten, liknande dem vid Nordiska museet, på ett sådant sätt att dessa industrier hade möjligheter till en jämn sysselsättning. Jag har ingen anledning att nu föra någon längre debatt med indu striministern kring dessa frågor med hänsyn till att svaret var positivt Nr 46 och vi får vänta oss resultat.
I Herr talman! Jag vill bara komplettera vad jag sade i mitt svar genom Om åtgärder mot att påpeka för Torsten Karlsson att stenindustrins mera generella bransch = ryggskador hos problem kommer att tas upp' genom industriverkets försorg under våren.
Måndagen den 12 december 1977
— anställda inom När det gäller det senaste som Torsten Karlsson sade vill jag vitsorda — vårdområdet att jag är väl medveten om att de beställningar som nu är aviserade och möjliga inte löser de akuta problemen helt, men jag kan också med dela att jag är beredd att i samråd med berörda departementschefer på

Herr talman! Eva Winther har frågat statsrådet Troedsson om hon avser att vidta några åtgärder med anledning av en nyligen redovisad undersökning om förekomst av ryggskador inom vårdområdet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Att lyfta patienter är ett av de tyngsta arbetena inom sjukvården. Det är en arbetsuppgift som underlättas väsentligt och kan göras mindre riskfylld genom rätt bäroch lyftteknik. Information om sådan teknik finns bl.a. i arbetarskyddsstyrelsens anvisningar och informationsmaterial. Utbildning i bäroch lyftteknik ingår i vårdyrkesutbildningen. Sjukvårdspersonalen instrueras också i det dagliga arbetet i hur man bör lyfta patienter och hur tekniska hjälpmedel, t.ex. patientlyftar, bör användas. Vid vissa sjukhus anordnas också särskilda lektioner för personalen i konsten att lyfta rätt. Det är givetvis viktigt att sjukvårdshuvudmännen har sin uppmärksamhet riktad på riskerna för ryggskador hos personalen och fortlöpande informerar personalen om tekniska hjälpmedel och hur man bör lyfta och bära patienter. Jag vill i detta sammanhang också erinra om företagshälsovårdens viktiga roll när det gäller att förebygga skador i arbetet. Inom arbetarskyddsstyrelsen pågår sedan någon tid ett forskningsprojekt om hur muskler, leder och cirkulationsorgan belastas i arbeten där man lyfter och bär. Det syftar till att ta fram underlag för arbetarskyddsföreskrifter om rätt bärteknik, behovet av tekniska hjälpmedel m.m. Projektet bedrivs i samarbete med arbetsmarknadens parter. Med hänsyn till vad jag nu anfört behövs f.n. inte några särskilda åtgärder från min sida. 1"
Herr talman! Bakgrunden till min fråga är att ryggskador av olika slag är speciellt vanliga inom vårdområdet. Vid Kommunalarbetareförbundets konferens nyligen redovisades att 40-50 26 av den totala sjukfrånvaron bland de vårdanställda beror just på ryggoch muskelskador från tunga lyft. Och det är inte bara på långvårdsavdelningarna man finner de tunga lyften utan också på intensivvårdsavdelningar och de postoperativa avdelningarna. Det tunga arbetet, som dessutom också är stressigt och ställer stora krav på vårdpersonalen, gör att många inte orkar med. Personalomsättningen är, speciellt i storstadsområdena, väldigt hög. Arbetsmiljön är inte bra. Ryggskador eller ryggbesvär drabbar uppemot tre fjärdedelar av befolkningen och kan sägas vara en första rangens folksjukdom. En undersökning som har gjorts i Stockholm visar att ungefär 65 926 av de vårdanställda besväras av värk och trötthet i ryggen under arbetet. En annan undersökning visar att av de sjukvårdsbiträden som på grund av förstörda ryggar placerats om till annat arbete var ungefär hälften under 25 år. Därför måste vi förstärka de förebyggande åtgärderna. Per Ahlmark hänvisar i sitt svar till att vårdpersonalen får utbildning i bäroch lyftteknik och att vid vissa sjukhus anordnas särskilda lektioner för personalen i konsten att lyfta. Det är riktigt att den personal som har vårdbiträdesutbildning får denna utbildning, men väldigt många börjar arbeta på sjukhusen utan någon som helst utbildning. På en del sjukhus har man introduktionsutbildning som alla får del av, men på väldigt många ställen anordnas denna utbildning två gånger om året. Det betyder att man kan jobba tre fyra månader utan att ha fått den utbildning som man har rätt till och som också patienterna har rätt att fordra att personalen har. Det borde vara en rättighet för patienterna att ha personal som har åtminstone någon liten grundutbildning. Jag tycker också att det borde vara rimligt att man får lära sig lyftteknik och lära sig använda de lyftanordningar som finns. All personal i vårdarbete borde också läkarundersökas innan de själva börjar sitt arbete. Så är det inte f.n. Ryggskolorna som har startats på en del ställen är något av det mest positiva som har hänt. Det är viktigt för de vårdanställda att de också får en fortlöpande undervisning och träning i lyftteknik och att sköta sin egen rygg. Sedan har vi en riskgrupp som måste uppmärksammas just nu, nämligen alla de ungdomar som får beredskapsarbete inom vården. Hur tar vi hand om dem? Jag skulle gärna vilja fråga arbetsmarknadsministern: Hur skall vi göra för att de ungdomar som får beredskapsjobb också skall få introduktionsutbildning — som jag tror är väldigt viktig? Och hur skall vi förbättra de förebyggande åtgärderna för redan anställda?

Nr 46 Herr talman! Eva Winther har Helt rätt i att det här är en mycket Måndagen den viktig fråga. Det är som jag sade i svaret: att lyfta patienter är ett av 12 december 1977 de tyngsta arbetena i sjukvården, och det är många människor som har i skadats av det. Därför har man från arbetarskyddsstyrelsen och på annat — Om åtgärder mot sätt vidtagit åtgärder för att försöka komma till rätta med den här typen = ryggskador hos av problem. anställda inom Men problemet är naturligtvis allvarligt även för unga och minderåriga — vårdområdet inom sjukvården. Därför har arbetarskyddsstyrelsen i juni i år gett ut en informationsskrift om arbetarskyddsoch arbetstidsbestämmelser för minderåriga i vårdsektorn. Det framhålls i den skriften bl.a. att arbetsuppgifter för minderåriga skall väljas med största omsorg och att hänsyn skall tas till den minderåriges psykiska och fysiska mognad. I den här informationsskriften anger man vidare de arbetsuppgifter som är lämpliga och olämpliga för minderåriga. Nyanställd skall genomgå en grundlig introduktionsutbildning i bl.a. bär-, lyftoch vändteknik. Den här informationsskriften har spritts till arbetsgivarna i vårdsektorn, och jag förutsätter att yrkesinspektionen så snart som möjligt följer upp de här frågorna och vidtar de åtgärder som det ger anledning till. Jag delar helt Eva Winthers mening att det självfallet inte får förekomma att ungdomar sätts på jobb som är så tunga och så krävande att det finns risker för skador.
Herr talman! Vi har mycket fina regler och bestämmelser här i landet —- det vore glädjande om verkligheten rättade sig efter de reglerna. Jag talade i går med en ung flicka som började sitt beredskapsarbete i juli. Hon skall sluta nu till nyår. Hon hade ännu inte genomgått någon introduktionsutbildning och inte fått någon undervisning i lyftoch bärteknik. Hon hade kommit direkt till avdelningen och lärts upp av personalen där och, som en av dem sade, ”lärt sig alla de felaktiga lyft och grepp som vi använder oss av”. Att hon inte hade fått del av utbildningen i den s.k. ryggskolan som man har på lasarettet berodde på att hon inte var fast anställd utan var beredskapsarbetare. Det här visar, tycker jag, att vi måste vara uppmärksamma på den här gruppen ungdomar som kommer in i vårdarbetet. Det gäller för oss att skydda dem.

Herr talman! Magnus Persson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att förbättra sysselsättningsläget för byggnadsarbetare i Värmlands län. Under de senaste åren har sysselsättningen för byggnadsarbetare varit god i så gott som hela landet. I vissa regioner har problem förelegat och de har mötts med särskilda insatser från regeringens och arbetsmarknadsmyndigheternas sida. Under hösten 1977 har läget försämrats på flera håll i landet, och utsikterna inför vintern 1977-1978 utgjorde bakgrunden till regeringens beslut i oktober om tidigareläggning av statliga byggen, förhöjda statsbidrag till beredskapsarbeten och slopande av investeringsavgiften i bl.a. Värmlands län. Statsbidraget till beredskapsarbeten i Värmlands län höjdes från den 31 oktober i år till 50 26. Detta innebär en väsentlig stimulans för kommuner och enskilda att ta fram byggnadsarbeten för utförande under den kommande vintern. Samtidigt tidigarelades statliga byggen för 23 milj.kr. i länet. Av dessa märks t.ex. Orretorps kriminalvårdsanstalt, rikssågverksskolan i Hammarö och en vägstation i Kristinehamn. Den 15-procentiga investeringsavgiften för vissa byggnadsobjekt togs då bort i Värmlands län. I syfte att ytterligare stödja byggsysselsättningen under den kommande vintern har regeringen beslutat sätta in nya åtgärder på byggnadssidan.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställt frågan är det bekymmersamma läget i vårt län — ca 1000 byggnadsarbetare beräknas bli sysslolösa enbart i vårt län. Siffrorna stiger oavbrutet, och byggbranschen drabbas hårt. En klar nedåtgående tendens i byggandet har medfört de arbetslöshetssiffror vi i dag kan registrera. Trots vidtagna åtgärder fruktar vi en hård och kall vinter för våra medlemmar. Länsarbetsnämnden i Värmlands län har lagt fram en åtgärdskatalog som skulle ge många efterlängtade arbetstillfällen. Ett snabbt besked om hur AMS och regeringen ställer sig till de föreslagna åtgärderna skulle skingra ovissheten hos många familjer. Ett tidigareläggande av investeringar samt ytterligare investeringar i offentliga byggnader och anläggningar, t.ex. i skolor och andra samhälleliga nyttigheter, skulle ge oss många välkomna sysselsättningstillfällen. Om vi inte får ett ytterligare ökat byggande inom den offentliga sektorn kan vi förvänta oss en mycket dyster säsong. Det gäller inte minst kreditivsidan. Kreditiv måste på ett eller annat sätt ordnas och garanteras. Många kommuner och förvaltningschefer brottas f.n. med problemet = Nr 46 att säkra pengar för att finansiera aktuella projekt. Det är regeringen Måndagen den som måste säkra penningtillförseln, om kreditiven skall ge den syssel 12 december 1977 sättningseffekt som åsyftas. Kan statsrådet garantera kreditiv för igång — sättning av projekt typ Ilandaskolan och AMU-center i min hemkom Om åtgärder för att mun? Kan utfästelse ges för en säkrare kreditgivning för dessa och många = förbättra sysselsättandra aktuella projekt i vårt län? ningsläget för I samband med höjningen av statsbidraget från 33 till 50 96 har i vissa — byggnadsarbetare i kommuner uppstått en del gränsproblem. De kommuner som var för — Värmlands län utseende och planerade beredskapsarbeten i tid samt startade dem före den 31 oktober får 33 26 i bidrag, men de som inte har sett om sitt hus får 50 96 i bidrag. Det kan väl inte vara rimligt? Borde inte regeln vara den att för de jobb som pågår även efter den 1 november utgår bidrag med 50 926? De s.k. enskilda beredskapsarbetena för ungdomar uppjusteras automatiskt efter den I november, och här bör det vara en liknande tillämpning. Kan vi vänta att statsrådet tar kontakt med AMS och att generösa övergångsbestämmelser tillämpas för berörda kommuner? En sådan åtgärd skulle utan tvivel ge ökad sysselsättning även för byggnadsarbetarna. Men den måste vidtas omgående.

Herr talman! Vi hade i förra veckan i denna kammare en debatt om kreditläget, där bl.a. Birgit Friggebo deltog. Dagen därpå hade vi en debatt om sysselsättningspolitiken, och i den debatten tog vi också upp de här frågorna. Det är sant att arbetslösheten för byggnadsarbetare i Värmland redan i dag är hög — enligt räkningen i november var 8 26 av byggnadsarbetarna utan arbete, och det kan bli allvarligare för vintern. Detta var alltså bakgrunden till att vi tog bort investeringsavgiften i Värmland och höjde statsbidraget för beredskapsarbeten från 33 till 50 26 i tre län — Norrbotten, Västerbotten och Värmland — och att vi nu gör detta i ytterligare nio län för att inför vintern stimulera nya byggen och bekämpa arbetslösheten på byggsidan. Som jag sade i torsdags här i kammaren förbereder regeringen nu ytterligare åtgärder för att hålla byggsysselsättningen uppe. Vi lägger ut en ram för tidigareläggning av offentliga och andra byggen på ungefär 200 milj.kr. Nu diskuteras vilka projekt som skall utföras. Där diskuteras också åtgärder för Värmland, men det är ännu för tidigt att säga vilka. För en dryg månad sedan var jag i Värmland och resonerade om arbetsmarknadspolitiken. De tidigareläggningar på 23 milj.kr. som vi då gjorde uppfattades mycket positivt i Värmland. Antalet människor i arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten har ökat mycket kraftigt. Men igångsättandet av byggande måste ytterligare stimuleras för att byggarbetslösheten skall hållas nere.
Herr talman! Jag noterar att jag inte fick svar på frågan om regeringen kommer att ha en generös bedömning i fråga om bidraget på 33 eller 50 26. Per Ahlmark sade att han hade varit i Värmland för en tid sedan. I det sammanhanget vill jag nämna att vi värmlänningar inte önskar fler tomma löften av det slag som arbetsmarknadsdepartementet tillhandahöll för en tid sedan, när statssekreterare Eliasson var i Värmland. Han ville inte komma tomhänt och ordade vitt och brett om att hela Värmland nu hade intagits i stödområdet. Bra, tänkte man på olika håll, t.ex. i Kristinehamn, herr Eliassons egen hemstad. Man kallade på länsmyndigheterna för att få veta vad regeringens beslut innebar. Byggnadsarbetarna i berörda kommuner trodde på det lämnade beskedet. Det visade sig emellertid att herr Eliasson inte hade haft tillräckligt på fötterna. Det var riktigt att regeringen hade utvidgat den s.k. grå zonen med några kommuner, men de låg i Småland. De värmländska kommuner som statssekreteraren hade åberopat tillhörde redan den s.k. grå zonen. Där hade de hamnat för ett par år sedan genom ett beslut av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Sådana här falska besked är vilseledande. De skapar förvirring. Jag förutsätter att statsrådet tar sin statssekreterare i upptuktelse så att vi slipper liknande fagra löften med politiska vinklingar, även om vi i Värmland nu har lärt oss att se upp med den sakliga information som arbetsmarknadsdepartementet lämnar. Herr talman! Egentligen är detta ett fall för konsumentombudsmannen, eftersom det kan rubriceras som falsk varudeklaration i ordets rätta bemärkelse. Låt oss i fortsättningen slippa liknande intermezzon! Byggnadsarbetarna blev självfallet djupt besvikna i likhet med många kommunalmän i berörda kommuner. I sitt svar säger arbetsmarknadsministern: ”I syfte att ytterligare stödja byggsysselsättningen under den kommande vintern har regeringen beslutat sätta in nya åtgärder på byggnadssidan.” Kan statsrådet konkretisera sig litet närmare på den här punkten? Åtgärder behövs nämligen om vi skall få en ökad sysselsättning till vintern.
Herr talman! Den sista frågan är ju redan besvarad genom vad jag tidigare har sagt. I stället för att föra en debatt med mig, som har rätt att diskutera med Magnus Persson här i kammaren, försöker Magnus Persson föra en debatt med statssekreteraren, som inte får gå upp här i talarstolen och bemöta Magnus Perssons osakligheter. När jag var i Värmland kom följande två besked: För det första att vi hade höjt statsbidraget till beredskapsarbeten i Värmland och två Norrlandslän från 33 till 50 26. Det mottogs utomordentligt positivt av de människor jag träffade i Värmland, inte minst För det andra att vi hade tidigarelagt byggprojekt på 23 milj.kr., nämligen Orretorps kriminalvårdsanstalt, väg 234 Bro Osebol-Värnäs, vägstation i Kristinehamn, arbetscentraler i Kil och Kristinehamn för televerket, rikssågverksskolan i Hammarö, landstingets skola i Stjerne, oljecistern i Karlstad för förenade fabriksverken. Även detta mottogs utomordentligt positivt i Värmland. Kom inte och säg att vi lämnar tomma besked! För dessutom debatten med mig och inte med en person som inte har rätt att begära ordet i kammaren!
Herr talman! Statsrådet kan väl inte förneka att dessa uppgifter lämnades av statssekreteraren vid hans besök i Värmlands län. Jag kan hänvisa till de båda lokaltidningarna, och jag har även vid samtal med länsarbetsnämndens personal fått dessa uppgifter bekräftade. Detta var en vilseledande reklam som jag tycker att en statssekreterare inte bör gå ut med. Sedan vill jag, herr talman, bara säga att det svar som här lämnats mer eller mindre är till intet förpliktande. Jag har bett att få besked på några punkter. Den första frågan gällde de gränsproblem som uppstått i samband med höjningen av statsbidraget från 33 96 till 50 926. Den andra frågan gällde finansiering och kreditgivning till aktuella offentliga objekt. Den tredje frågan gällde vad som avses med de sista raderna i svaret: ”I syfte att ytterligare stödja byggsysselsättningen under den kommande vintern har regeringen beslutat sätta in nya åtgärder på byggnadssidan.” Kommer man att lyssna på Byggnadsarbetareförbundets centrala krav och kommer man att ta hänsyn till länsarbetsnämndernas åtgärdskatalog? Jag tror att det är mycket viktigt om vi skall kunna klara sysselsättningen. Den här debatten tjänar inget mera till.
Herr talman! Georg Andersson har i en interpellation frågat försvarsministern dels om regeringen avser att vidta några åtgärder för att öka utbildningsmöjligheterna för vapenfria för att därmed nedbringa kön av sådana som väntar på att få fullgöra sin grundutbildning, dels när, enligt regeringens bedömning, en ny vapenfrilagstiftning kan genomföras. En ligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att svara på den första frågan. Ramen för inkallandet av vapenfria tjänstepliktiga har — uttryckt i antalet tjänstgöringsdagar — under en följd av år varit 325 000. Denna ram har medgivit utbildning och repetitionskurser för ca 1 000 vapenfria årligen. Antalet personer som har beviljats vapenfri tjänst har varit något större vilket — som interpellanten framhåller — lett till att ett relativt stort antal vapenfria f. n. väntar på att få fullgöra sin grundutbildning. Möjligheterna att bereda de vapenfria erforderlig utbildning är beroende av vilka tjänstgöringsalternativ som finns och av möjligheterna för myndigheter och organisationer att ta emot vapenfria för utbildning. BI. a. dessa frågor behandlas i den proposition i anledning av vapenfriutredningens förslag som kommer att föreläggas riksdagen nästa år. Frågan om ramen för antalet utbildningsdagar för de vapenfria återkommer jag till i regeringens budgetproposition.

Herr talman! Jag tackar Per Ahlmark för svaret. Man kan ha olika motiv för att framställa en interpellation. Ibland är det nyfikenhet, alltså behov av sakupplysning. Ibland önskar frågeställaren få till stånd en allmän debatt i ämnet. Ibland vill den som frågar få tillfälle att driva fram en snabbare handläggning av ärendet. Jag vill inledningsvis deklarera att önskemålet att påskynda handläggningen av frågan om vapenfrilagstiftning var mitt motiv till att framställa den interpellation som vi nu diskuterar. Jag konstaterar, efter att ha tagit del av Per Ahlmarks svar, att jag skändligen har misslyckats. Trots att Per Ahlmark tagit två och en halv månad på sig för att utforma svaret, så innehåller det ingen redovisning av handlandet från regeringens sida — tvärtom. Svaret ger nu besked om att propositionen om en ny vapenfrilag för tredje gången flyttats framåt, och nu fruktar jag, av svaret att döma, att framflyttningen är på obestämd tid. I regeringens förteckning över kommande propositioner, vilken lämnades till kammaren den 4 oktober, utlovades förslaget om vapenfrilagstiftning till den 21 november. Försvarsminister Krönmark sade i sitt interpellationssvar den 25 oktober att propositionen skulle komma under hösten. Jag uppfattade redan av hans svar att han inte längre kunde stå för att propositionen skulle läggas under november. Nu lyder Per Ahlmarks svar ”under nästa år”. Vad är anledningen till denna fördröjning? Kan Per Ahlmark inte precisera tidpunkten bättre? Blir det våren eller hösten 1978, eller när? Jag är medveten om att arbetsmarknadsministern kommer att säga att det ankommer på försvarsministern att svara på dessa frågor. Men så lätt bör Per Ahlmark inte ta på dem. De hör nämligen intimt samman med de frågor om de vapenfrias tjänstgöringsmöjligheter som arbetsmarknadsdepartementet bär ansvaret för. Jag upprepar därför frågan: Varför har propositionen om en ny va penfrilag blivit fördröjd ännu en gång? Bakgrunden till min interpellation är i korthet följande: I den s.k. besparingspropositionen under våren begränsade regeringen tjänstgöringsutrymmet för vapenfria från tidigare beslutade 400 000 dagar till 325 000 dagar. Det motsvarar ca 750 man. I debatten den 3 juni varnade jag för konsekvenserna av detta beslut. Beslutet innebar att regeringen medverkade till att förlänga kön av vapenfria som väntar på att få fullfölja sin tjänstgöring. Jag fann detta vara särskilt olyckligt med tanke på att alla har uppfattat den förestående ändringen av vapenfrilagstiftningen så, att den skulle leda till en ökning av antalet vapenfria. En sådan lagstiftning medför behov av att flera organisationer och myndigheter är villiga att ta emot vapenfria för utbildning och tjänstgöring. Regeringens ryckiga politik kan i stället skapa osäkerhet och kanske ovilja hos dem som skall svara för utbildning och tjänstgöringsplatser. Jag vädjade därför i debatten den 3 juni om att regeringen skulle försöka mildra verkningarna av sin ryckiga politik på detta område. Jag vädjade också om ett snabbt genomförande av den nya lagstiftningen om vapenfri tjänst. Inga av dessa önskemål har tillgodosetts. Jag beklagar det. Jag beklagar det å deras vägnar som sedan lång tid väntar på att få fullfölja den tjänstgöring som anvisats dem. De upplever i många fall svåra personliga problem. Jag beklagar regeringens handlingsförlamning å deras vägnar som har ambitioner att ge de vapenfria tjänstgöringsplatser och utbildning men som inte ges någon möjlighet att planera sin verksamhet. Många frivilliga organisationer har av detta skäl drabbats av svårigheter. I debatten den 3 juni tog jag som exempel de problem som drabbar Sveriges kristna ungdomsråd. För att mildra verkningarna av besparingspropositionen tvingades SKU be vapenfritjänstpliktiga att frivilligt ta tillbaka sina inryckningsorder. Detta visar, tycker jag, i blixtbelysning vilka orimligheter som regeringen ställt till med på detta område.

Per Ahlmarks interpellationssvar i dag vittnar om total ohörsamhet inför dessa krav. Detta är djupt olyckligt. För mig framstår det som obegripligt att regeringen inte vill göra något åt dessa problem — den bara skjuter dem framför sig. Jag trodde, i min enfald, att Per Ahlmark tagit extra lång betänketid för detta interpellationssvar för att få möjlighet att redovisa en plan för hur verksamheten i framtiden skall bedrivas. Men ack, vad jag bedrog mig. Kom igen nästa år, det är innebörden av Per Ahlmarks svar. Ja, jag lovar att komma igen i denna fråga. Men medan tiden går ökar problemen, och regeringen gör det allt svårare för sig ju längre den väntar.

Herr talman! Georg Andersson har en specialitet i riksdagsdebatter: han diskuterar gärna med det statsråd som han inte för debatten med den dagen! När fråga nr 2 i interpellationen besvarades av Eric Krönmark för ett tag sedan — det är han som har ansvaret för propositionen om ny vapenfrilag — polemiserade Georg Andersson väldeliga mot mig. Nu när jag svarar på fråga nr I begär Georg Andersson besked om det som ligger inom försvarsdepartementets område. Om det framställs en interpellation där en fråga gäller ert departement och en annan fråga ett annat departement, då delar vi upp svaret. Det måste vi göra enligt riksdagsordningen, och det gjorde den gamla regeringen också. Vi får ta en debatt i taget. Georg Andersson föredrar tydligen att föra båda debatterna samtidigt, men det är inte möjligt att göra på det viset. Det ankommer alltså på försvarsdepartementet att ge besked om den exakta tidpunkten för propositionen om ny vapenfrilag. Utbildningsmöjligheterna för de vapenfria tycker jag personligen är en utomordentligt viktig fråga. Jag delar, tror jag, väldigt många av de grundläggande värderingar på den här punkten som Georg Andersson har givit uttryck för. Jag har i många sammanhang tagit upp de sakerna. Frågan kommer att behandlas i budgetpropositionen, och Georg Andersson får alltså se inom kortare tid än en månad vad den innehåller. Vapenfria har en väldigt betydelsefull funktion att fylla, och jag syftar inte bara på sådana uppgifter som mera direkt kan anknytas till totalförsvaret såsom tjänstgöring vid civilförsvarsstyrelsen eller vid andra myndigheter. Under budgetåret 1976/77 tjänstgjorde över två femtedelar av de vapenfria i direkt sjukvård på landstingens sjukhus eller inom annan vårdtjänst såsom barnoch åldringsvård inom primärkommunerna. Vapenfria utbildas också inom kriminalvården, och inom de ideella organisationerna fyller de vapenfria en viktig uppgift. Jag delar Georg Anderssons bedömning på den punkten. Drygt 10 96 av de vapenfria tjänstgjorde i Svenska röda korset och Sveriges kristna ungdomsråd. Utredningen om rätten till vapenfri tjänst har som bekant föreslagit att antalet tjänstgöringsalternativ skall kunna vidgas till att omfatta också sådan samhällsnyttig verksamhet som kan anses höra till totalförsvaret i en mera allmän mening. Viss försöksverksamhet har under de senaste åren pågått med tjänstgöring inom naturvårdssektorn. De försöken har såvitt jag vet slagit väl ut. För det budgetår som vi nu är inne i, 1977 77. Som ett led i besparingsprogrammet senarelade man 75 000 så att man hade samma siffra som man hade haft de tidigare åren, alltså 325 000 tjänst göringsdagar. Åtgärden har genomförts på så sätt att redan inkallade vapenfria har erbjudits att senarelägga sin tjänstgöring. Räknat i antalet tjänstepliktiga innebär det en nedskärning med drygt 400 personer av ursprungligen 1288 vapenfria, som enligt planerna skulle inkallas till grundutbildning under det budgetåret. Men genom bl.a. disponeringar från repetitionstill grundutbildning har det här antalet kunnat minskas betydligt. Antalet tjänstgöringsdagar för innevarande budgetår är i stort sett oförändrat jämfört med tidigare budgetår. Nu har AMS för budgetåret 1978/79 föreslagit att ramen fastställs till 500 000 tjänstgöringsdagar — det är en fråga som vi i positiv anda har prövat under budgetarbetet — och om resultatet kommer Georg Andersson att få besked när budgetpropositionen läggs fram. De statliga myndigheterna svarar f. n. för drygt halva antalet utbildningsplatser för vapenfria tjänstepliktiga, landsting och primärkommuner för drygt en tredjedel och de ideella organisationerna för ca 10 96. För att ge besked på denna sista punkt kommer efter vad jag erfarit från AMS vapenfrisektion de ideella organisationerna — i första hand Svenska röda korset och Sveriges kristna ungdomsråd — att i stort sett erhålla den tilldelning man begär för innevarande budgetår trots den nedskärning av antalet tjänstgöringsdagar i besparingssyfte som riksdagen tidigare beslutat om.
Herr talman! Herr Ahlmark talar om min debattspecialitet att polemisera mot fel statsråd. Jag väckte en interpellation om de vapenfria och deras tjänstgöringsmöjligheter i nuet men också med tanke på deras tjänstgöringsmöjligheter efter genomförandet av en ny vapenfrilag. Det var då naturligt att koppla samman dessa båda saker i en interpellation, där jag frågar om vilka åtgärder man är beredd att vidta för att minska den nuvarande kön och förbereda sig för den väntade längre kön när en ny vapenfrilagstiftning genomförs. Interpellationen delades mellan två statsråd. Jag fick tillfälle att diskutera frågorna vid två tillfällen. OK, men jag kan inte inse att dessa frågor är så helt åtskilda. Det är det ena. Det andra är att regeringen rimligen måste betraktas som ett kollektiv. Även om herr Ahlmark nu vill framställa detta som en teknisk fråga i debatten, så har han ju själv klampat in på försvarsministerns område. När jag frågade försvarsministern om när en ny vapenfrilag skulle komma, fick jag svaret att den skulle komma under hösten. Nu har herr Ahlmark alldeles spontant för sin del svarat att det inte blir under hösten utan under nästa år. Jag tycker att det är OK. Regeringens talesmän måste naturligtvis svara för regeringens politik oavsett i vilken byrålåda den konkreta handlingen sedan ligger. Jag måste därför i detta sammanhang fråga när en ny vapenfrilag kommer, och jag har fått svar. Men sedan frågar jag självfallet varför den dröjer ytterligare. Ett dröjsmål ökar de problem som arbetsmarknadsministern är ansvarig för: frågan om tjänstgöringsmöjligheterna för de vapenfria tjän stepliktiga. När det gäller dessa problem har jag inte fått något svar. Jag har fått en redovisning för orsakerna till problemen, men dessa kände jag till, och jag tror att också de vapenfria vid det här laget väl känner till dem. Arbetsmarknadsministern hänvisade sedan till budgetpropositionen. Men om jag förstår det hela rätt kommer i denna att redovisas vad man avser att göra under budgetåret 1978/79, och dit är det ännu ett halvår kvar. Kön av vapenfria som väntar på att få fullgöra den tjänst de har anvisats växer. De som står i den här kön får vänta länge och det är olyckligt, speciellt i dessa tider, när det kan vara svårt att få jobb på den öppna marknaden. Jag upprepar därför frågan: Av vilken anledning dröjer regeringen — den frågan bör man väl kunna ställa till vice statsministern — med att lägga fram propositionen om den nya vapenfrilagen? Jag tillhörde ju vapenfriutredningen och vet att vi inte nådde enighet i utredningen. Folkpartiets representant reserverade sig, och i en offentlig debatt en tid efteråt sade han att det kommer att bli politisk strid om den här frågan, för majoritetens linje och reservantens linje, menade han, avspeglar två olika människosyner. Jag sade i min replik vid det tillfället att detta är väldigt olyckligt. Den politiska striden måste emellertid föras inom regeringen i första hand, konstaterar jag, men det är naturligtvis allvarligt om regeringen representerar två olika människosyner. För de vapenfria och de vapenfrisökande är naturligtvis oenigheten i regeringen mycket olycklig. Resultatet är ju att vi inte har fått den aviserade vapenfrilagstiftningen och inte heller vet när vi får den. Frågan skjuts på framtiden, och det sämsta av allt har inträffat, nämligen att den gamla vapenfrilagstiftningen fortfarande gäller.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en arbetsgrupp på länsnivå får regeringens uppdrag att utarbeta ett konkret handlingsprogram på kort och lång sikt för att förbättra sysselsättningsläget i Norrtälje kommun, vidare om jag anser att beredskapsmedel kan användas för att forcera utbyggnaden av motorvägen mellan Stockholm och Norrtälje och slutligen om jag vill medverka till en utbyggnad av turistnäringen i Norrtälje och att för detta ändamål använda statliga beredskapsmedel eller andra statliga medel. Norrtälje har ett besvärligt arbetsmarknadsläge. Stora befolkningsomflyttningar har skett inom kommunen. Centralorten har vuxit starkt me dan kommunens glesbygd successivt har minskat sin folkmängd. I jämförelse med riket och länet har befolkningen en ogynnsam åldersfördelning. Förvärvsfrekvensen för kvinnor ligger betydligt under riksnivån. Arbetsmarknaden är relativt ensidig och geografiskt uppdelad. En förhållandevis hög andel av sysselsättningen finns inom jordoch skogsbruk. Jag vill först erinra om vad industriministern tidigare meddelat Åke Wictorsson vid svar på fråga om näringspolitiska insatser i Hallstavik. Han framhöll att regeringen i de särskilda föreskrifter och riktlinjer för regionalpolitiken i länet som utfärdades under våren 1977 har anmodat länsstyrelsen att i sin planering prioritera Norrtälje kommun. I länsstyrelsens uppdrag ingår bl.a. att göra en konkret probleminventering av den lokala arbetsmarknaden i kommunen. I uppdraget ingår också att undersöka möjligheterna till decentralisering och omlokalisering av offentlig och privat verksamhet inom länet. För ca ett år sedan bildade dessutom länsstyrelsen en arbetsgrupp för Norrtälje. Förutom länsstyrelsen är länsarbetsnämnden, företagarföreningen och kommunen representerade i den. Gruppen följer utvecklingen på arbetsmarknaden och samordnar olika åtgärder som kan behövas för att främja sysselsättningen i området. Det uppdrag och den arbetsgrupp Åke Wictorsson efterlyser finns således redan. Det är angeläget att konkreta förslag kommer fram av detta arbete. En utbyggnad av motorvägen mellan Norrtälje och Stockholm har diskuterats i olika sammanhang. Den nuvarande vägen är i långa stycken smal och krokig och därför hastighetsbegränsad till 70 km/tim. Vägbyggnadsfrågan bör dock prövas av vägverket och länsstyrelsen när investeringsplanerna för vägbyggande upprättas. Frågan om vägen kan byggas som beredskapsarbete måste prövas mot bakgrund av den rådande situationen på länets byggarbetsmarknad. Arbetsmarknadsläget inom denna sektor gör det inte arbetsmarknadspolitiskt motiverat att nu aktualisera motorvägsbygget. Jag vill samtidigt betona att det är länsarbetsnämnden och arbetsmarknadsstyrelsen som i samråd med vägverket avgör vilka vägar som skall byggas som beredskapsarbeten i länet och när det skall ske. När det slutligen gäller utbyggnad av turistnäringen kan sådana arbeten komma i fråga som beredskapsarbeten. Enligt vad jag har inhämtat är länsarbetsnämnden positivt inställd till en diskussion med kommunen om konkreta förslag.

Herr talman! Först ett tack till arbetsmarknadsministern för att jag fått svar på min interpellation. I interpellationen påminde jag om att länets socialdemokrater i en motion begärt åtgärder för att utveckla näringslivet i Norrtälje kommun på grund av dess ensidighet och negativa utveckling. Näringslivet i kommunen har sedan lång tid tillbaka inte kunnat ge arbete åt dem som friställts från jordoch skogsbruk och åt dem som för första gången trätt ut på arbetsmarknaden. Detta förhållande har lett till att Norrtälje, trots dess närhet till Stockholmsområdet, när det gäller näringsliv och arbetsmarknad närmast har kunnat jämföras med vissa Norrlandskommuner. Förhållandet har sedan länge stått klart för många och under flera år lett till krav från både län och kommun på arbetsmarknadspolitiska och näringspolitiska insatser i form av lokaliseringsstöd, regionalpolitiska insatser, vägutbyggnader, utflyttning av statlig verksamhet m.m. Även om något skett, exempelvis järnvägsbygget i Hallstavik och en viss vägutbyggnad, har verkligt avgörande insatser från statens sida hittills uteblivit. Och det är bara sådana som kan vända den nuvarande utvecklingen. Det var därför jag begärde av arbetsmarknadsministern att regeringen skulle tillsätta en särskild arbetsgrupp för Norrtälje kommun. I sitt svar hänvisar Per Ahlmark till att länsstyrelsen fått i uppdrag att, i anslutning till länsplaneringen, inventera läget och undersöka möjligheterna till decentralisering och omlokalisering av offentlig och privat verksamhet i länet. Vidare hänvisas till den av länsstyrelsen tillsatta arbetsgruppen, som har till uppgift att följa arbetsmarknaden och samordna åtgärderna för att främja sysselsättningen i området. Självfallet var jag när jag ställde frågan medveten om detta uppdrag och om att arbetsgruppen fanns. Orsaken till att jag trots detta ställde frågan var att den arbetsgrupp som arbetar inom länsstyrelsen och som är en samarbetsgrupp på tjänstemannanivå inte anser sig ha uppgift och styrka att vidta erforderliga konkreta åtgärder. Den saknar alla medel för att kunna vidta några sådana utöver vad som reguljärt funnits till förfogande under det senaste decenniet. Förslag kan först komma i den omständliga och senare hanteringen av länsplaneringen. Och detta är allvarligt med hänsyn till den hastiga försämringen av arbetsmarknadsläget inom kommunen. Trots den långsiktiga bristen på arbetsmöjligheter i kommunens näringsliv har det tidigare varit så, att sysselsättningen varit förhållandevis trygg i de jobb som funnits. Sedan något år är läget radikalt förändrat, och det verkar som om botten helt gått ur kommunens näringsliv. Under tiden från 1 september 1976 och fram till i dag har ca 300 arbeten antingen försvunnit eller meddelats upphöra i uppemot 20 företag. Jag har tillåtit mig att säga att en präriebrand går fram över kommunens företag. De drabbade företagen företer en rik provkarta på verksamheter: båtfabriker, sågverk, tekoföretag, handskfabrik, förpackningsverksamhet, rederi och hotell. Det finns vidare allvarliga problem i kommunens gjuterier och väntade personalminskningar i pappersbruket i Hallstavik. Under ett år har det alltså försvunnit arbetstillfällen, motsvarande ett medelstort företag på 300 anställda, som om det gällt ert företag skulle ha förorsakat stora rubriker och TV-bevakning, men som hittills föranlett rätt liten uppmärksamhet, trots att situationen förvärras av att det här i flera fall gäller de enda arbetstillfällena på en ort. För att bryta denna utveckling krävs snara åtgärder, inte minst för att slå vakt om tilltron till framtiden. Åtgärderna krävs i dag och inte om något år, när resultatet av länsplaneringen värkt fram. Därför krävs en arbetsgrupp med regeringsuppdrag och fullmakter. Per Ahlmark hänvisar i denna del av sitt svar till det svar jag för några veckor sedan erhöll av industriministern när det gällde mitt krav på näringspolitiska insatser för att stödja näringslivet i Hallstavik. I detta sammanhang vill jag uttrycka mitt missnöje med det sätt på vilket regeringen fördelat uppgifterna inom sysselsättningspolitiken, där frågor rörande den näringspolitiska utvecklingen måste ställas till minst två statsråd och där diskussionen i stort omöjliggörs, därför att ett statsråd har ansvaret för arbetsmarknadsutvecklingen och ett annat har tillgång till de politiska åtgärder som erfordras för att förbättra denna. I detta fall ger mig hänvisningen dock möjlighet att på nytt knyta an till diskussionen med Nils Åsling, och det är bra därför att det då aktuella fallet så väl exemplifierar läget i kommunen. Diskussionen den gången gällde de anställda vid f.d. H. Ulvfors AB. Detta företag har tidigare haft drygt 40 anställda. Nu är 30 kvinnor anställda vid företaget, men på grund av den inträffade konkursen har de blivit uppsagda. Det är ett av de få företag i Hallstavik som kan ge arbete åt kvinnor. Industriministern konstaterade vid detta tillfälle, tydligen utan att ha haft särskilt mycket kontakt med vare sig kommun eller företag, att en rekonstruktion av detta företag med en sysselsättning av 15 kvinnor undersöktes, att order fanns och att kreditmöjligheterna var lösta. Sedan jag fått tillfälle att undersöka industriministerns uppgifter kunde jag snabbt konstatera att underlaget för dessa påståenden var ytterst bräckligt och att hotet mot hela arbetsstyrkan kvarstod. I dag diskuteras för detta företag en rekonstruktion som möjligen skulle kunna ge 8 kvinnor arbete, men inte heller detta underlag är särskilt pålitligt. Av de 30 blev det snart 15, nu är det 8 och om några dagar kanske ingen. Och inga åtgärder vidtas för de 22 som inte är aktuella för någon form av ny anställning. Detta är tydligen det resultat som är att vänta av den borgerliga regeringens sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitik. Kunde inte Per Ahlmark ta ett resonemang med de av regeringskollegerna som vid olika tillfällen har haft 400 000 nya jobb att erbjuda och undersöka om inte några av dessa skulle kunna placeras i Hallstavik? Nu är det så att rätt många av dessa kvinnor sitter på läktaren tillsammans med andra fackliga representanter från kommunen, och jag vill gärna ge Per Ahlmark en chans att svara dem på den fråga som ständigt mal i deras inre: När och var kan vi få jobb? Det är självklart att situationen inom kommunens näringsliv snabbt får ett genomslag i arbetslöshetssiffrorna. I slutet av november fanns det 404 registrerade arbetslösa, en ökning med 41 sedan oktober och en ökning med 120 sedan november förra året, detta trots att 140 personer befann sig i omskolning och 110 i beredskapsarbeten. Därför är Per Ahlmarks besked om att det inte är motiverat från arbetsmarknadspolitisk synpunkt att aktualisera bygget av motorväg mot Stockholm helt obe gripligt, detta så mycket mera som det går 77 byggnadsoch anläggningsarbetare utan arbete i kommunen i dag. Och Per Ahlmarks regeringskolleger drar ned sysselsättningen vid kärnkraftverket Forsmark, där ett hundratal byggnadsjobbare från kommunen är verksamma. Skall inte kraven på arbete åt alla gälla även dessa grupper, eller vad menar Per Ahlmark? Till detta kommer att motorvägsbygget sannolikt är den mest angelägna regionalpolitiska satsningen i Roslagen i dag. En snabb motorväg till Norrtälje skulle avsevärt underlätta transporter och kommunikationer för kommunens näringsliv, vilket i sig skulle utgöra en stimulans till utveckling. Dessutom skulle en snabb motorväg underlätta för den inom kommunen friställda arbetskraften att skaffa sig arbete i Stockholmsområdet. En utbyggd motorväg skulle med andra ord integrera en stor del av Norrtälje kommun i det övriga Stockholmsområdet och därmed minska behovet av andra insatser. Länsstyrelsen har i flera år understrukit detta, och för den händelse ni menar allvar, Per Ahlmark, med ert krav i interpellationssvaret på att det skall vara konkreta förslag när det gäller länsstyrelsens arbete med att utveckla kommunens näringsliv har ni här ett sådant konkret förslag att gripa tag i. Ta nu tag i detta och anvisa särskilda medel till detta vägbygge enligt länsstyrelsens förslag! Norrtälje kommun har en förhållandevis spridd befolkning, och näringslivet är spritt på flera mindre orter utöver de tre större, dvs. Norrtälje, Hallstavik och Rimbo. Den nuvarande utvecklingen drabbar särskilt hårt flera av de mindre orterna. Sådana exempel är Grisslehamn, Ortala, Rånäs och Ledinge. Självfallet måste alla åtgärder som kan vidtas komma till stånd för att arbetsmöjligheterna skall bestå på dessa orter. Men det är också naturligt, att de tre större tätorternas näringsliv utvecklas så att dessa kan fungera som ett andra skyddsnät för dessa mindre orter. Därutöver bör möjligheterna att utveckla kommunens nya glesbygdsnäring, turismen, på alla sätt tillvaratas, där Roslagens natur och skärgård och närheten till storstadsområdet ger speciella möjligheter. Därför konstaterar jag med tillfredsställelse det positiva besked arbetsmarknadsministern lämnar när det gäller att bedriva turistanläggningar i form av beredskapsarbeten. Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att arbetsmarknadsministerns svar på min interpellation bara var positivt på en punkt. I övrigt försöker arbetsmarknadsministern, liksom tidigare industriministern, att dölja sina nej bakom ordridåer. Några andra positiva besked ryms inte heller i svaret. Jag beklagar detta. Den borgerliga regeringen har tydligen inte för avsikt att satsa några krafter på att utveckla Roslagens näringsliv. Denna slutsats kan utläsas av svaret.

Herr talman! Åke Wictorsson måste ha lyssnat mycket dåligt på mitt interpellationssvar. Det verkar nästan som om han menar att jag inte är medveten om de problem som finns i Norrtäljeområdet. Tvärtom har jag ju i interpellationssvaret gått igenom ett antal svårigheter som föreligger på arbetsmarknadsområdet i Norrtälje kommun. De spörsmål jag därutöver har tagit upp i mitt interpellationssvar är ju de tre konkreta frågor som Åke Wictorsson ställde och som gällde en arbetsgrupp på länsnivå, en utbyggnad av motorvägen och en utbyggnad av turistnäringen i Norrtälje kommun. Jag tycker att det är en självklarhet att man tar upp just de frågor som interpellanten ställer. När det gäller frågan om inrättandet av en arbetsgrupp har jag i mitt svar framhållit att regeringen uppdragit åt länsstyrelsen att prioritera Norrtälje kommun i sin planering. Man skall undersöka problem och möjligheter till decentralisering och omlokalisering. Dessutom bildades för ca ett år sedan en särskild arbetsgrupp för Norrtälje. I den ingår företrädare för länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, företagarföreningen och kommunen. Att nu tillsätta en tredje grupp med samma uppgifter tycker jag skulle vara obetänksamt. Jag litar på att de som i dag jobbar med problemen är de som är bäst skickade att hitta lösningar. När de kommer med sina förslag skall vi ställa upp och försöka hjälpa till med resurser, om det är fråga om realistiska och konstruktiva förslag. Åke Wictorsson förde en diskussion med industriministern här i kammaren den 22 november om den nu arbetande gruppen, alltså bara för några veckor sedan. Då sade industriministern bl.a. följande: ”Beträffande arbetsgruppen säger Åke Wictorsson att den saknar resurser. Ja, i egentlig mening kan man säga så, men den här arbetsgruppen —- som alla andra av den karaktären som sysslar med lokala problem —- är till för att initiera åtgärder som det finns resurser för inom ramen för vårt allmänna regionalpolitiska stöd.

Arbetsmarknadsläget i Norrtälje är delvis dystert. Det fanns i november i Norrtälje 404 arbetslösa. Det är en hög siffra. En något mera positiv uppgift är att ungdomsarbetslösheten inte har ökat på samma sätt. I november i år var 153 ungdomar arbetslösa. Det är något mindre än för en månad sedan men dock högre än förra året, och det inger alltså inte heller någon större optimism. Av det skälet har arbetsförmedlingen satt in en rad åtgärder för att motverka arbetslösheten. I beredskapsarbeten fanns i november 102 personer, och av dem var 60 ungdomar. Man räknar med att i januari, när kommunen tar in ytterligare 50 ungdomar i beredskapsarbete, ha över 100 ungdomar i beredskapsarbete. Det är en fördubbling av beredskapsarbetena jämfört med för ett år sedan. förbättra sysselsätt I arbetsmarknadsutbildning fanns i november 140 personer, vilket är en betydande ökning i jämförelse med förra året. Därtill kommer ca 150 personer som utbildas med stöd av 25-kronan. Jag vet att man i dag på arbetsmarknadsdepartementet vid en uppvaktning från fackliga organisationer i Norrtälje har diskuterat 25-kronan och hur den kan användas under nästa år. Eftersom jag är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken får Åke Wictorsson finna sig i att vi diskuterar också detta arbetsmarknadspolitiska hjälpmedel. Jag ser 25-kronan som en av de viktigaste åtgärderna för att klara problemen i ett mycket svårt konjunkturläge. Om man har en stagnerande eller minskande sysselsättning i vissa branscher, kan man välja den linje som vissa länder följer, nämligen att låta arbetslösheten öka och godta en arbetslöshet på kanske 6-7 96. Det gör vi inte i Sverige, utan vi sätter i stället i så stor utsträckning som möjligt in arbetsmarknadspolitiska medel. 25-kronan är alltså —- framför allt i den utbyggda form som träder i kraft fr.o.m. den 1 januari och som riksdagen beslutade om förra veckan — ett sätt att använda en dålig konjunktur till att ge människor yrkesutbildning, antingen i form av vidareutbildning eller utbildning för ett nytt yrke, så att de är bättre rustade att få ett jobb antingen under rådande dåliga konjunkturer eller när konjunkturen vänder. Det är en mycket viktig princip att sätta in utbildningsåtgärder i arbetsmarknadspolitiskt syfte i ett trängt konjunkturläge. Därför vill jag hänvisa till att detta nya arbetsmarknadspolitiska instrument har använts och av allt att döma kommer att användas i Norrtälje kommun. Vad gäller de lediga platserna är det intressant att konstatera att obligatorisk platsanmälan har införts i Stockholms län den 1 november. Vi hade tidigare infört obligatorisk platsanmälan i tre län i södra Sverige. Den 1 november infördes denna anmälningsskyldighet i ytterligare tre län. I november hade arbetsförmedlingen 213 lediga platser i Norrtälje att arbeta med. Det är 60 fler än vad som fanns för ett år sedan. Det är en ökning, medan de flesta län ju redovisar en klar minskning av antalet lediga platser. Jag tycker att detta är ett uppmuntrande tecken, som visar att den obligatoriska platsanmälan ger arbetsförmedlingen större möjligheter att klara sina uppgifter. Vad sedan gäller frågan om motorvägen antar jag att Åke Wictorsson i det sammanhanget syftar på vägsträckan Brottby-Söderhall. Projektering av den vägen bedrivs f. n., men någon byggstart är inte möjlig förrän nästa höst. Om Åke Wictorsson vill ta upp arbetsmarknadsläget nu i vinter är alltså denna motorväg ett illa valt exempel, eftersom enligt de uppgifter jag fått byggstarten inte kan ske förrän hösten 1978. Denna vägsträcka ingår inte i gällande beredskapsprogram, som AMS och vägverket upprättar årligen för att kunna ha en reserv av startklara objekt om sysselsättningsläget kräver det. Åke Wictorsson tar upp en polemik med mig om denna motorväg. Jag vill därför stryka under att vi när det gäller vägbyggandet, liksom de flesta andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder i det här landet, har ett decentraliserat beslutsfattande. Så var det på den gamla regeringens tid och så är det i något större utsträckning nu. Regeringen tar årligen via statsbudgeten ställning till vägbyggandets omfattning inom arbetsmarknadspolitikens ram. AMS fattar därefter beslut om hur pengarna skall fördelas regionalt och tidsmässigt. I år har regeringen dessutom i den proposition som riksdagen antog i torsdags föreslagit att vägramen skall höjas med 300 milj.kr., från nuvarande 200 till 500 milj.kr. Vad slutligen gäller den tredje frågan, där Åke Wictorsson betraktade mitt svar som ett positivt besked, vill jag säga att lokaliseringsstöd kan tänkas gå ut till seriösa och bra företag, naturligtvis även till turistföretag. Genom beredskapsarbeten kan en del åtgärder för turistnäringen åstadkommas — många campingplatser, vägar, vattenledningar, naturstigar och annat har gjorts som beredskapsarbeten. Men det är klart att den grundläggande förutsättningen är att det arbetet skall vara sysselsättningspolitiskt motiverat. Det kravet kan vi naturligtvis inte ge avkall på. Där utgår jag från att Åke Wictorsson och jag är överens.

Herr talman! Per Ahlmark hävdar att jag skulle ha läst hans interpellationssvar dåligt och inte lagt märke till att det i svaret beskrivs hur medveten arbetsmarknadsministern och därmed regeringen är om det allvarliga läget i Norrtälje kommun. Orsaken till att jag ansåg det befogat att skildra den faktiska situationen litet utförligare än vad som framgick av svaret var helt enkelt att det i svaret står att det av arbetsmarknadspolitiska skäl inte är motiverat att påbörja motorvägsbygget. På den punkten gör jag nämligen en helt annan bedömning. Dessutom rimmar Per Ahlmarks resonemang om motorvägsbygget dåligt med de slutsatser han drar av det uppdrag som har lämnats till länsstyrelsen och det jobb som arbetsgruppen på tjänstemannanivå inom länsstyrelsen bedriver, eftersom det här är ett konkret förslag till utveckling av näringslivet i Roslagen. Det är ett förslag som har figurerat i diskussionerna i snart ett decennium, med hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden samt den väntade utvecklingen på byggarbetsmarknaden som en följd av de konsekvenser som inträffar på grund av regeringens hantering av det tredje aggregatet i Forsmark. Vi har i dag 77 arbetslösa byggnadsoch anläggningsarbetare i kommunen. Av det hundratal byggnadsjobbare som arbetar vid Forsmark beräknas ett 30-tal bli friställda relativt snart in på det nya året. Vi är då uppe i drygt 100 arbetslösa byggnadsoch anläggningsarbetare, men Per Ahlmark säger fortfarande att det arbetsmarknadspolitiska läget inte motiverar en forcering av motorvägsbygget. Vad kräver då Per Ahlmark för arbetslöshetssiffror inom byggnadsoch anläggningsarbetarkåren för att det ur arbetsmarknadspolitisk synpunkt skall vara motiverat att dra i gång detta vägbygge? Om det inte räcker med 100 arbetslösa, fordras det då 200, eller var går gränsen? Det här vägprojektet är den vettigaste investering ur regional utvecklingssynpunkt som man kan göra i Roslagen! Nu säger Per Ahlmark att regeringen är helt befriad från att syssla med enskilda projekt på grund av att den decentraliserat beslutanderätten. Men hur är det nu, Per Ahlmark? Har inte regeringen särskilda medel till vissa vägprojekt? Varför inte använda dem för motorvägsbyggen i Norrtälje? Sedan hänvisar Per Ahlmark till projekteringsläget. Om man har möjligheter att bedöma den nuvarande arbetslöshetssituationen i kommunen och kan se hur läget är och vet vad som väntar i framtiden, vore det väl dåligt om det inte skulle finnas möjligheter att forcera projekteringen så att det vettigaste jobbet ur utvecklingssynpunkt kunde komma att utföras i konjunkturnedgången! När det sedan gäller Per Ahlmarks resonemang om nödvändigheten av att använda 25-kronan på det utvecklade sätt som riksdagen numera har godkänt är det självklart att jag ställer upp på det resonemanget. Men vi börjar märka att risken med 25-kronan är att den används som ett generellt medel för att man skall komma till rätta med svårigheter inom enstaka branscher och enstaka företag. Jag kan därför förstå att man har svårigheter i arbetsmarknadsdepartementet, med den arbetsuppdelning regeringen har bestämt sig för, eftersom man i realiteten inte har särskilt många andra konkreta åtgärder att tillgripa som ligger inom arbetsmarknadsdepartementets ram. Nog borde det vara en angelägen uppgift för regeringen att se till att man inte permanentar människorna i utbildning. Men finns det någon vettig utbildning för dem, är det naturligtvis OK, och då skall vi inte diskutera den frågan längre — därom är vi helt överens. Men det växer fram en tendens att vilja tillgripa 2S-kronan som arbetslöshetsersättning utan att människorna samtidigt ges erforderlig utbildning, som kan göra dem bättre skickade att klara jobben i framtiden — alltså något slag av konjunkturstöd till företagen. Om vi får den utvecklingen är jag rädd för att vi kommer snett, och det är därför jag vill markera behovet av konkreta åtgärder för en lösning av problemen i de företag som finns inom kommunen.
Herr talman! Jag är ledsen för att Åke Wictorsson inte bara låter bli att läsa interpellationssvaret utan också vägrar att lyssna på vad jag säger. Någon byggstart när det gäller motorvägen blir enligt de informationer jag har inte möjlig förrän nästa höst och kan alltså inte anföras som argument för att klara sysselsättningsläget i kommunen under de kommande månaderna. Det är det jag har sagt, och det är väl i alla fall en information som är av något värde, om vi skall diskutera sysselsättningen just nu i Norrtälje kommun. Med det förfarande som vi har för att fatta beslut i sådana frågor ingår inte den här vägen i gällande beredskapsprogram som AMS och vägverket årligen upprättar. De har alltså ett program av startklara objekt, om sysselsättningsläget skulle kräva det. Det är vad jag har meddelat Åke Wictorsson. Men sedan förde Åke Wictorsson ett mycket intressant resonemang om arbetsmarknadspolitik. Han sade att de medel som arbetsmarknadsdepartementet förfogar över inte är mycket att komma med. Då måste jag säga att vi gör oerhört mycket på litet medel! I dag är nämligen inte mindre än mellan 150 000 och 200 000 människor sysselsatta med utbildning eller praktikjobb eller beredskapsarbeten eller skyddad verksamhet eller halvskyddad verksamhet eller arkivarbeten eller sysselsättning på annat sätt genom arbetsmarknadspolitiska medel. Ungefär 5 96 av arbetskraften får arbete eller utbildning genom arbetsmarknadspolitiken. Alla riksdagsledamöter som har läst handlingarna vet ju att detta kostar stora pengar, så jag förstår inte alls vad Åke Wictorsson menar med att säga att det inte finns några medel. Jag tycker också att denna arbetsmarknadspolitik är riktig. Hade vi inte någon arbetsmarknadspolitik skulle vi ha radikalt mycket högre arbetslöshetssiffror. Denna underförstådda kritik av att vi för en aktiv arbetsmarknadspolitik kan jag därför inte förstå. Åke Wictorsson säger — men jag hoppas att jag har missuppfattat honom — att 25-kronan kan permanenta människor i utbildning. Det är just därför som vi delvis gör om 2S-kronan! Nu har det i år, från februari och framåt, varit 160 timmars yrkesutbildning, men också allmän utbildning, MBL-utbildning osv. Från årsskiftet blir det tre månaders yrkesutbildning. Men detta är inte något konjunkturstöd till företagen i egentlig mening, som Åke Wictorsson sade, utan ett utbildningsstöd till de människor som annars skulle ha hotats av permittering eller avsked, ett stöd som ger dem möjligheter till bättre utbildning och därmed gör det lättare för dem att få ett jobb längre fram. Jag kan inte förstå Åke Wictorsson, som i det ena ögonblicket säger att han ställer upp på 25-kronan men i nästa ögonblick förtalar den. Min fråga till honom är: Är det något fel att använda den längsta lågkonjunkturen i Sverige under efterkrigstiden till att genom bl.a. arbetsmarknadspolitik, men också utbildningspolitik, se till att människor får en yrkesutbildning för framtiden?

Herr talman! Visst är det riktigt att vi använder alla dessa pengar till beredskapsarbeten och hela den rad av uppgifter som Per Ahlmark redovisade — så är situationen. Men vi upplever ju trots detta hur uppemot 20 företag i Norrtälje i stort sett bara försvinner och raderas ut. Och när vi begär åtgärder för att på något sätt motverka bortfallet av reguljära sysselsättningsmöjligheter, då lyder beskedet från regeringsledamöterna: Titta, vilka fantastiskt fina generella stödåtgärder vi på olika sätt har satt in! Inte i något enda konkret fall har vi emellertid hittills kunnat få stöd från regeringen för att utveckla permanenta arbetsmöjligheter i kommunen -— det är en diskussion om detta som jag vill föra med företrädare för regeringen. Man faller — det erkänner jag, och det är ett försvar som Per Ahlmark delvis kan krypa bakom i det här sammanhanget — i luckan mellan arbetsuppgifterna på olika departement, men regeringen som helhet kan naturligtvis inte komma ifrån sitt ansvar. När det sedan gäller frågan om 2S-kronan tror jag att Per Ahlmark mycket väl förstod vad jag menade. Om inte annat borde Per Ahlmark ta ett resonemang med de människor som gång på gång hänvisas till detta utbildningsstöd, men som ju längre tiden går får alltmer uppenbara svårigheter att hitta en meningsfull uppläggning för denna utbildning. Det finns sådana tendenser på det här området. Även om jag i princip sluter upp bakom systemet med 25-kronan och vitsordar behovet av det, så kan man inte komma ifrån den delvis negativa utveckling som här har skett. Det är självfallet inget fel att under den längsta lågkonjunkturen satsa på utbildning, men varför inte, Per Ahlmark, använda denna tid till att också göra en rejäl satsning för att bryta stagnationen och tillbakagången i Roslagens näringsliv?

Herr talman! Sture Palm har frågat mig om jag är beredd att lämna kammaren en utförligare redogörelse för hur utredningsarbetet om maktkoncentrationen inom den kommersiella kultursektorn fortskrider och hur arbetet fortsättningsvis kommer att bedrivas. Vidare frågar Sture Palm om jag avser att förstärka kulturrådets resurser så att dess intentioner kan fullföljas inom rimlig tid. Såsom uttalades redan i den första kulturpropositionen kan kulturrådet endast svara för vissa utredningsinsatser. Andra frågor kräver utredningar i annan form. Jag vill därför här ta upp kulturrådets arbete men också insatser inom andra organ och av särskilda utredningar. Sture Palm citerar uttalandet i den första kulturpropositionen om att en av de viktigaste uppgifterna för statens kulturråd borde vara att följa utvecklingen i fråga om det kommersiella kulturutbudet och att föreslå erforderliga åtgärder. Det är fråga om ett mycket omfattande frågekomplex. Olika delar av fältet måste behandlas med olika metoder. Av den anledningen gav regeringen den 27 september 1974 kulturrådet i uppdrag att komma in med förslag till en plan för rådets utredningsarbete på denna punkt. I anslagsframställningen för nästa budgetår (Anslaget B 2.

Herr talman! Först ett tack till utbildningsministern för svaret på min interpellation. Mitt tack gäller svaret på den första frågan, som utgör en översiktlig katalog över det utredningsarbete som för nävarande bedrivs på detta område. Detta utredningsarbete initierades i största delen ursprungligen av den socialdemokratiska regeringen. När riksdagen hade att ta ställning till min motion i denna fråga 1973 upplevde jag det som mycket stimulerande att motionen fick en så massiv : anslutning av mycket betydande remissorgan. Detta var säkerligen orsaken till den mycket positiva behandlingen såväl i kulturutskottet som i kammaren. Den socialdemokratiske utbildningsministern hade alltså ett gott stöd när han grep sig an de betydelsefulla uppgifter som har ett så klart samband med vår framtida livsoch kulturmiljö. Många har talat om kulturkommersialismens negativa och förflackande effekter. En lika viktig fråga är emellertid med vilken intensitet och entusiasm man är beredd att gå till verket för att åstadkomma radikala förändringar på detta område. Eftersom jag vill förvissa mig om att den borgerliga regeringens utbildningsminister är lika självständig som den socialdemokratiske gentemot de mäktiga kapitalistiska intressen som döljer sig bakom det starkt kommersialiserade kulturutbudet och för att få klarhet om han med samma principfasthet verkligen vill angripa dessa problem har jag ställt min interpellation. Det är riktigt — som anförs i interpellationssvaret — att uppgiften att utreda förhållandena i anslutning till den s.k. kommersiella kultursektorn är en stor och svårfångad uppgift. Just därför bör uppgiften vara desto mer stimulerande. Vi har på detta område en del att lära av den intensiva miljödebatten under senare år. Även den debatten trevade sig fram till en början. Först kom några larmsignaler. Sedan följde en allmän debatt som engagerade allt fler. Debatten tvingade fram en praktisk politik. Det var en ung, intellektuellt vaken generation som gick i spetsen och krävde insatser. Resultaten kan avläsas i dag. Om marknadskrafternas fria spel fått härja fritt med en fortsatt miljöförstöring som resultat hade vi i dag måst leva i ett betydligt mer förslummat och sämre samhälle. Men samhället ingrep och vi fick nya bevis på att med politisk vilja kan betydande förbättringar uppnås. Utvecklingen på den kommersiella kultursektorns område har också uppmärksammats genom vissa larmsignaler. Larmsignalerna har syftat till att samhället måste driva en aktivare kulturpolitik. Många exempel kan anföras ur utredningar, artiklar och den allmänna kulturdebatten om hur verkligheten ser ut. Problem som gäller såväl produktionen som kulturdistributionen. Problem som uppkommer i släptåget av den kulturella sektorns industrialisering, monopolisering och internationalisering. Det blir också en alltmer lönande marknad. Många exempel kan nämnas. Vi lägger i dag exempelvis ned ungefär 8 000 milj.kr. årligen på det som i statistiska tabeller redovisas som ”kultur”. De unga exploateras alldeles särskilt. Vid årsskiftet 1976-1977 fanns exempelvis 51 olika seriemagasinstitlar, och under 1976 såldes inte mindre än 42 miljoner exemplar av seriemagasin för totalt 130 milj.kr. Marknaden domineras helt av tre stora förlag, dotterbolag och multinationella förlag. Hela 75 96 av materialet i seriemagasin och 99 96 i seriealbum var av utländskt ursprung. Även på musikens område sker en industrialisering och kommersialisering som medför att de mera seriösa musikskaparna och minoritetsformerna får allt svårare att hävda sig. På filmens område kvarstår också många problem att lösa. Jag skall inte gå in på dessa frågor nu, men tillsammans visar de att vi måste få en grundlig analys som underlag för en bred kulturdebatt, då detta är frågor som angår hela svenska folket. Därför väntar vi med växande otålighet på att den katalog av utredningar som utbildningsministern redovisar i sitt svar inte skall försinkas utan drivas med kraft och beslutsamhet. Utbildningsministerns många uttalanden på dessa områden sedan han tillträdde sin post har mottagits med intresse, och nu gäller det att leva upp till människornas förväntningar. I interpellationssvaret erinras vidare om att dessa frågor också har intresse utanför vårt lands gränser. Statsrådet framhåller även att Nordiska rådet beslutat utreda dessa frågor. Det nordiska kultursekretariatet överväger därför f.n. hur en sådan undersökning skall kunna läggas upp. Jag anser att detta får inte vara något skäl att invänta vad som kan ske på det nordiska planet. Tvärtom skulle säkerligen ett svenskt utredningsarbete på detta område kraftigt stimulera det arbete som förbereds att gälla hela den nordiska kulturkretsen. Att företa utredningar i dessa frågor är en ganska komplicerad uppgift. Därför ställde jag också en andra fråga, som gällde huruvida kulturrådet har tillräckliga resurser för att statsmakternas intentioner skall kunna fullföljas inom rimlig tid. På den sistnämnda frågan i min interpellation har jag inte fått något upplysande svar utöver beskedet om att invänta nästa års budgetproposition. Vi lovar att noga följa vad som sker på detta område. Det har upprepade gånger sagts att utformningen av den framtida kulturpolitiken är en mycket viktig uppgift. Det gäller vår livsoch kulturmiljö. Än så länge tycks regeringen på många punkter ha följt de riktlinjer som drogs upp i den socialdemokratiska kulturpolitiken. Skiljelinjerna klarnar väl även på detta område. Vi kommer i ökad utsträckning att få klart för oss hur långt borgerligheten i regeringsställning vill följa den hittills fastlagda kulturpolitiken. Ganska snart visar det sig säkert om den borgerliga regeringen har en uppriktig vilja att korrigera de kommersiella marknadskrafternas allvarliga avarter. Dess bättre finns en växande opinion som i ökad grad följer vad som kommer att ske inom kulturpolitiken. Och det behövs verkligen. Och därför, herr utbildningsminister, kan vi skapa ett betydligt gynnsammare kulturklimat om bara viljan finns.
Herr talman! Sture Palm klagade över att jag inte gav något konkret svar på frågan om en förstärkning av kulturrådets resurser. Vi envisas med att inte i förväg vilja avslöja vad som kommer i budgetpropositionen —- även om jag är medveten om att Sture Palm, i likhet med många andra i hans parti, vid det här laget torde veta vad som står i budgetpropositionen nästan i detalj. Vi tycker ändå det är rimligt att låta förslaget presenteras för riksdagen i samlad form. Sture Palms kommentarer var litet förbryllande. Jag förstår att han har svårt att hitta riktiga angreppspunkter på den nya regeringens kulturpolitik. Under det gångna året har vi satsat mer på positiva insatser inom den här sektorn än någon tidigare regering har gjort något budgetår. Det var därför vi använde de ca 48 nya kulturmiljonerna för en rad positiva insatser för att förstärka kvalitetsutbudet. Det var därför vi lade fram förslaget om stöd till organisationstidskrifter. Det var därför vi lade fram förslaget om utvidgat presstöd. Det är därför vi arbetat i departementet med att förbättra och utvidga litteraturstödet. Självfallet finns det väldigt mycket mer att göra. Det är en fråga om resurser, men det är också en fråga om att få underlag för beslut. Och Nr 46 vi måste nog avvakta en rad av de utredningar jag nämnt i interpel Måndagen den lationssvaret. Jag vill nu inte rikta någon kritik mot dem som gjort ut 12 december 1977 redningarna — det är en ganska komplicerad sektor att pröva. Det är I uppenbart att några av utredningarna blivit försenade. Men jag har vid Om planerna på ett samtal med dem som lett dessa grupper — i samtliga fall sådana som = s.k. högrisklaborautsågs av den gamla regeringen — blivit övertygad om att man arbetat — torium vid Uppsala så skyndsamt man kunnat med tanke på de komplicerade frågor man = universitet arbetar med. Jag är självfallet intresserad av alla uppslag till insatser för att stödja ett positivt kulturutbud. Där välkomnar jag förslag från Sture Palm och andra goda krafter.
Herr talman! Jag har redan gett utbildningsministern ett erkännande för den kartläggning som gjorts och det ambitiösa interpellationssvar som lämnats. Men på samma sätt som för Orsa kompani ger utbildningsministern inte besked om resursernas tillräcklighet för att klara det arbetet. Det är klart att rätt mycket till en början gick av bara farten — det var ett välskött departement som utbildningsministern övertog, väl förberett för att ge sig in på de sektorer jag nämnt. Skall man tolka utbildningsministerns svar på det sättet att han tänker följa de socialdemokratiska intentionerna när det gäller att verkligen angripa de mäktiga ekonomiska intressen som finns inom den kommersiella kultursektorn, kommer naturligtvis interpellationerna inte att komma så tätt framöver. Men anar vi en annan inriktning hos borgerligheten när det gäller att hantera de här frågorna, så kan jag förutskicka att vi kommer att höra av oss ganska ofta och mycket nogsamt följa vad man har för sig i fortsättningen på det här området.

77, och anförde: Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om jag anser att forskning av det slag som hybrid-DNA-forskning utgör är nödvändig i Sverige och om inte regionala och kommunala myndigheter bör beredas tillfälle att delta i förberedelsearbetet för uppbyggnad av forskningslaboratorier för sådan forskning. Vidare har Oswald Söderqvist frågat om jag är villig att 37 medverka till att det planerade bygget av ett högrisklaboratorium i Uppsala stoppas. Jag vill erinra om att sedan några år pågår i en rad länder en debatt om både behovet av och riskerna med forskning om hybrid-DNA. Denna debatt har påbörjats av forskarna själva. Forskningen med hybrid-DNA torde komma att leda till en ökad förståelse för orsaken till vissa sjukdomar hos människor, djur och växter. Den teknologi som kan komma att utvecklas som en följd av forskningen kan få stor praktisk betydelse inom medicin, växtförädling och andra områden av tillämpad mikrobiologi. De risker denna forskning kan medföra har lett till att forskarna på många håll, också i Sverige, har önskat en lagstiftning som ger denna forskning vissa säkerhetsföreskrifter. Som en följd av detta har statens naturvetenskapliga forskningsråd inrättat en kommitté för hybrid DNA-forskning, vilken har till uppgift att kontrollera och registrera den forskning av detta slag som med stöd av bidrag från NFR bedrivs i Sverige. Denna kommitté har begärt att regeringen skall låta utforma säkerhetsföreskrifter för detta slags forskning. Jag avser att inom kort föreslå regeringen att se över behovet av särskilda föreskrifter för högriskforskning som hybrid-DNA. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det i vårt land finns en tradition i fråga om forskningens frihet som innebär att det ankommer på forskarna själva att inom lagens ram avgöra vilken forskning som skall bedrivas. När det gäller uppförande av institutioner för högskoleutbildning och forskning anmäls byggnadsärendena hos berörda kommuner i enlighet med 66 § i byggnadsstadgan. Så kommer också att ske i detta fall. Det ankommer inte på mig att ta ställning till om formerna för kommunernas granskning i dessa sammanhang behöver förändras. Jag utesluter emellertid inte att man vid den översyn jag har nämnt kan få anledning att behandla även denna fråga. Planeringen för den utbyggnadsetapp vid biomedicinskt centrum i Uppsala, där säkerhetslaboratoriet eventuellt kommer att ingå, befinner sig i ett inledande skede. Säkerhetslaboratoriet utgör ca 50 m? av ett byggnadsprojekt om ca 5 500 m?. Regeringen behandlar f. n. en framställning från byggnadsstyrelsen om projektering av byggnadsetappen. Det underlag som fordras för ställningstagande till säkerhetslaboratoriet föreligger ännu inte. Detta utreds nu på byggnadsstyrelsens initiativ av en särskild expertgrupp inom samarbetsnämnden för lokaloch utrustningsprogramkommittéerna. När detta arbete har slutförts kommer det samlade materialet för säkerhetslaboratoriet att remitteras till berörda myndigheter och organ, däribland de myndigheter som ansvarar för skyddet av både arbetsmiljön och den yttre miljön. Först när synpunkterna från dessa har kommit och möjligheterna att tillgodose dem har prövats blir det aktuellt att ta ställning till om säkerhetslaboratoriet skall ingå i utbyggnadsetappen.

Nr 46 Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Det ger an Måndagen den ledning till några kommentarer och kanske också en vidgning av frå 12 december 1977 geställningen. Kövmstiönnslöntssnäkd nn: Jag vill först deklarera, mot bakgrund av den offentliga debatt som Om planerna på ett förts i den här frågan och andra liknande, att jag själv inte vet särskilt — s.k. högrisklaboramycket om den aktuella tekniken, den som används vid hybrid-DNA = torium vid Uppsala forskning. Det har ju diskuterats om den som är lekman på ett visst — universitet område skall ha rätt att delta i debatten och ifrågasätta experters och myndigheters agerande och arbete. Jag vill alltså bestämt hävda den rätten. Jag vill också deklarera att jag självfallet inte är negativt inställd till forskning i allmänhet och inte heller till denna typ av forskning, som -— vilket jag har framhållit i min interpellation — öppnar möjligheter till nya upptäckter som kan bli till nytta för mänskligheten. Men den debatt som har förts och det svar som har lämnats här visar också att allt inte är eller har varit väl beställt. Det har inte förekommit någon information till allmänheten och inte heller till berörda lokala myndigheter. Om så hade varit fallet skulle ju inte uppgifterna om det planerade bygget i Uppsala ha väckt sådan uppmärksamhet som de gjorde när de blev mera allmänt kända för några veckor sedan. Det sägs nu att forskarna själva är de som i första hand har initierat debatten. Jag tycker inte att det stämmer. Det är gott och väl att de nu träder fram och klargör vad de håller på med och vad det innebär, men varför har det inte skett tidigare? Man får lätt den känslan att man inte önskat en öppen debatt på ett alltför tidigt stadium. De kontrollmöjligheter som finns lämnar också mycket övrigt att önska. Detta verifieras ju också av att utbildningsministern avser att tillsätta en utredning som skall se över säkerhetsbestämmelserna och tillståndsgivningen. Det är positivt att utbildningsministern har tagit det här initiativet, och jag hälsar det med tillfredsställelse. Men det visar, menar jag, att den reaktion som uppträdde i Uppsala och på andra håll när det här blev bekant hade fog för sig. Utbildningsministern hänvisar i sitt svar till den kommitté vid naturvetenskapliga forskningsrådet som fram till nu har haft att kontrollera den här typen av forskning. Det första som slår en och som också har påpekats av utbildningsministerns egna medarbetare är ju att den kommittén endast haft insyn i projekt som bedrivits med statliga medel. Forskning som bekostas av privata intressen har man inte haft någon som helst möjlighet att kontrollera. Och detta vidgar frågeställningen en smula. Vi vet att det finns uppdragsforskning, även från utlandet, som utförs av svenska forskare. Det gäller inte minst forskning för militära ändamål. Vissa sådana frågor var aktuella under Vietnamkriget. Vi vet också att vi nu är inne i en period av ökad kapprustning och att ca 40 ?6 av världens forskningsresurser avsätts för sådana ändamål. Kan man, mot den bakgrunden, hävda att forskningen skall vara helt och hållet fri? 39 Utbildningsministern nämner i sitt svar den svenska traditionen på det här området, men jag skulle gärna vilja höra synpunkterna utvecklas litet närmare. Det här aktuella fallet visar, tycker jag, att det behövs en utökad kontroll över vilka projekt som sätts i gång, något som ju också — indirekt — framgår av beslutet om att tillsätta den tidigare nämnda utredningen. Jag och andra kommer med intresse att följa den fortsatta planeringen av laboratoriebygget i Uppsala. Jag är övertygad om att också utbildningsministern och hans departement kommer att göra det. Om den beramade utredningen även får i uppdrag att se över bestämmelserna för information och samråd med berörda lokala myndigheter i sådana här fall är det givetvis enbart positivt. Huruvida vi kommer att få ett högrisklaboratorium i Uppsala eller inte kan givetvis vara svårt att yttra sig om i dag. Om det kommer till stånd kommer det förhoppningsvis att vara så säkert som det har krävts i den debatt som nu har förts och den forskning som skall bedrivas där också att vara under bättre kontroll än vad som hittills har varit fallet. Då har ju kritiken och debatten fyllt sin uppgift att driva fram bättre förhållanden.

Herr talman! Jag vill gärna börja med att säga att jag finner det alldeles självklart att lekmän skall ha rätt att delta i debatter av det här slaget. Det är naturligt att politiker med ansvarskänsla sätter sig in i de här frågorna och debatterar dem. Nu var det faktiskt forskarna själva som drog uppmärksamheten till detta problemområde. Det var det som låg bakom att naturvetenskapliga forskningsrådet inrättade sin kommitté. Men jag kan också nämna att vi redan i somras fick direkta framstötar från forskare, som bad departementet att pröva frågan om inte ytterligare åtgärder vore angelägna. Det gjorde man mot bakgrund av det som jag nämnt i mitt svar, nämligen att naturvetenskapliga forskningsrådets kommitté bara sysslar med de projekt som bedrivs med stöd av bidrag från naturvetenskapliga forskningsrådet. Som Oswald Söderqvist påpekade bedrivs en mängd annan forskning på denna sektor. Vi har därför under hösten förberett en utredning av detta problem i hela dess vidd. Utredningen måste då omfatta alla former av forskningsprojekt som bedrivs med statligt stöd men också de forskningsprojekt som bedrivs på den privata sektorn. Slutligen frågade Oswald Söderqvist hur jag såg på forskningens frihet. Jag har bara en mening om det i svaret, och där står det kortfattat att vi i Sverige har en tradition, som innebär att forskarna själva kan välja projekt inom lagens ram. Med detta har jag angivit att det självfallet kan bli nödvändigt med bestämmelser och anvisningar, som i viss mening inskränker forskningsfriheten på det här området. Vi har exempel på sådana inskränkningar på andra sektorer. Men när sådana generella bestämmelser utfärdas av statsmakterna, är det forskningsråden, olika forskningsfonder, institutioner eller forskarna själva som skall avgöra vilka enskilda projekt som skall få stöd. Under alla förhållanden är det viktigt att det sker under en så stor insyn som någonsin är möjlig från allmänhetens sida och att vi får en så livlig debatt som möjligt om kontroversiella forskningsområden, som hybrid-DNA-forskningen är ett exempel på.
Herr talman! Det föreligger inte några större meningsskiljaktigheter mellan utbildningsministern och mig i huvudfrågorna. Vi är något oense om synen på forskarnas roll. Jag tror givetvis att det finns forskare som är måna om att lämna så mycket information som möjligt om sin verksamhet och tillåta öppen och fri debatt. Samtidigt vet vi att all forskning, i varje fall på det högre planet, är en form av mani. Annars skulle vi aldrig få forskare, som arbetar så intensivt som de gör. Det är där jag menar — och jag tror inte att utbildningsministern har någon avvikande mening, eftersom han själv säger att det är nödvändigt med en viss kontroll — att man från samhällets sida måste vidta vissa kontrollåtgärder. Det har vi också gjort. I det här fallet hyser jag fortfarande den uppfattningen att man tigit om den beramade utbyggnaden av den här typen av forskning vid Uppsala universitet och inte givit publicitet åt projektet, förrän man var tvungen på grund av att uppgifter kom ut och det blev en debatt, först på det lokala planet och så småningom även på riksplanet. Debatten är bra. Vi är överens om att det behövs en sådan debatt. Jag har också sagt att jag tycker att det är positivt att en utredning kommer till stånd och att statsmakterna följer upp och kontrollerar det hela även i fortsättningen.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig hur den svenska remissopinionen i frågan om en nordisk TV-satellit kommer att påverka regeringens ställningstagande i Nordiska rådet. Betänkandet Nordisk radio och television via satellit har av Nordiska ministerrådet genom dess kultursekretariat i Köpenhamn remitterats till ca 300 olika myndigheter och organisationer i de fem nordiska länderna. Vid remisstidens utgång den 1 november hade åtskilliga svar försenats. Närmare 200 svar har emellertid nu inkommit, och en sammanställning och analys av dessa håller f. n. på att utarbetas i kultursekretariatet. Den beräknas bli färdig först om några veckor, varför det ännu inte är möjligt att ha någon klar uppfattning om remissutfallet. Det bör understrykas att det Nordiska ministerrådet närmast har att ta ställning till är om man skall gå vidare med att ta fram ett bredare beslutsunderlag genom fortsatta tekniska, ekonomiska och programpolitiska utredningar. Något beslut i denna fråga är inte aktuellt förrän efter Nordiska rådets session i Oslo i februari. Frågan om fortsatt utredning kommer då att beredas i ministerrådet mot bakgrund av den samlade nordiska remissbilden samt den diskussion som kan väntas under Nordiska rådets session. Självklart kommer därvid även hänsyn att tagas till den svenska remissopinionen.

Herr talman! Tack för svaret på min interpellation. Jag har tidigare under dagen anmärkt på statsråd som tagit väldigt lång tid på sig för att utforma interpellationssvar. Wikströms svar har däremot kommit väldigt snabbt, och det finns i och för sig anledning att vara tacksam för det. När jag emellertid tar del av svaret frågar jag mig om inte svaret — trots allt — har lämnats litet för snabbt. Wikström säger nämligen att det först om några veckor är möjligt att bilda sig en uppfattning om remissutfallet på betänkandet om den nordiska TV-satelliten. Min fråga gällde hur regeringen låter sig påverkas av remissopinionen. Om utbildningsministern inte anser sig ha fått en klar bild av remissvaren, är det naturligtvis inte i dag möjligt att föra debatt kring min fråga. Den allmänna debatten om nordisk TV-satellit har pågått rätt intensivt under sommaren och hösten. Jag har funnit det något anmärkningsvärt att vissa företrädare för regeringen tidigt under remisstiden gjort uttalanden som allmänt uppfattats som ställningstagande för ett deltagande i ett nordiskt samarbete kring en TV-satellit. Utbildningsministern själv har varit rätt aktiv i det avseendet. Hans statssekreterare har framträtt som en ivrig förespråkare för TV-satellit. För någon vecka sedan besökte kommunikationsministern Umeå och omtalade, enligt tidningsreferaten, att vi på 1980-talet kommer att få en nordisk TV-satellit. Hans motiv för arrangemanget påstods vara att därmed den pågående indoktrineringen av svenska folket via Sveriges Radio skulle kunna brytas — en något märklig motivering. Jag vill gärna passa på att fråga Wikström om han möjligen har haft samma motiv för sina positiva uttalanden. Jag frågar mig också om de statsråd som uttalat sig i den här frågan har gjort det i samförstånd med hela regeringen. Mot bakgrund av de positiva uttalanden som gjorts, vilka uppfattats som mer eller mindre färdiga ställningstaganden för en nordisk TV-satellit, framstår dagens svar som något av en reträtt. Jag tolkar det så att Wikström inte längre är så säker som han tidigare givit intryck av. Det tycker jag vittnar om en tillnyktring. När nu Wikström betonar att regeringen självfallet skall ta hänsyn till den svenska remissopinionen, vill jag uttala min tillfredsställelse med den delen av svaret. Därmed bör det, enligt min mening, vara slut med uttalanden i stil med dem jag tidigare refererat. Jag gör naturligtvis inte anspråk på att ha en helt klar bild av remissutfallet i alla delar. Det är ändå enligt min mening klart att ett betydande antal s.k. tunga remissinstanser är negativa eller tveksamma till nordisk TV-satellit. Jag har åberopat några i min interpellation. Många fler skulle kunna citeras. Framför allt när det gäller de kulturpolitiska och programpolitiska frågorna anmäls kritik mot projektet. Många ifrågasätter de ekonomiska kalkylerna och menar att utredningen är alltför optimistisk. Utredningen bedömer den totala samhällsekonomiska kostnaden till 6-9 miljarder kr. räknat i penningvärdet den 1 januari 1976. Den verkliga kostnaden torde nu ligga väsentligt högre. Ett genomgående drag i remissopinionen, som jag uppfattat den, är att ytterligare utredningar och omfattande sådana krävs för att kunna bedöma alla konsekvenserna av en nordisk TV-satellit. Jag vill fråga utbildningsministern om han delar min åsikt så långt. Min interpellation hade också det syftet att ge riksdagsledamöter tillfälle att diskutera denna fråga, innan regeringen gör någon utfästelse eller bindningar i det nordiska ministerrådet. Jag har redan konstaterat att Wikström anser det vara för tidigt med en sådan debatt. Jag vill då fråga om regeringen kommer att ge riksdagen tillfälle till debatt i frågan, innan några utfästelser görs i det nordiska ministerrådet. Låt mig sedan ta tillfället i akt för att redovisa några mera principiella synpunkter på frågan om TV-satellitprojektet. För det första finner jag det ytterst angeläget att de kulturpolitiska aspekterna får spela en framträdande roll när vi går att bedöma den här frågan. Det får inte bli tekniken som styr oss. Jag är därför litet skrämd av sådana yttranden som Arbetsgivareföreningen och Industriförbundet avgivit där de tekniska möjligheterna spelar så framträdande roll. Det får inte vara så att vi måste göra allt som är tekniskt möjligt. Avgörande för vad vi skall göra måste i stället vara om åtgärderna fyller ett väsentligt behov. När det gäller att bedöma de kulturpolitiska synpunkterna har vi i rätt stor enighet här i riksdagen antagit kulturpolitiska mål. Det bör därför vara angeläget för oss att pröva ett så betydande projekt som TV-satelliten mot alla de kulturpolitiska målen. Det räcker inte med att ett mål uppfylls, exempelvis det om ökat internationellt utbyte, om andra mål skulle allvarligt motverkas, exempelvis de som gäller kommersialismens negativa verkningar eller behovet av decentralisering. Bl. a. LO, kulturrådet och Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, förkortat KLYS, har i sina yttranden fäst stor vikt vid dessa synpunkter. De har därvid kommit fram till att Sverige bör avstå från TV-satellitprojektet. För det andra måste radio/TV-verksamheten bedrivas så att publiken nås av en mångsidig spegling av de samhällsoch kulturfrågor som påverkar levnadsvillkoren. Valfriheten mellan ett stort antal program kan tyvärr komma att motverka detta syfte. Därom är många remissorgan eniga. Kulturrådet exempelvis anser att utredningen har tagit för lätt på detta problem. Publiken väljer av olika skäl bort vissa typer av informationsoch kulturprogram till förmån för underhållning. En ökad tillgänglighet av underhållningsprogram kan därför, enligt kulturrådets mening, leda till att klyftan mellan de välinformerade och de oinformerade medborgarna ytterligare ökas. Detta är en icke önskvärd utveckling. Den försvagar vår demokrati. Också Sveriges Radio har framhållit detta problem. För att komma till rätta med dessa negativa effekter har man i debatten hänvisat till möjligheten att koordinera TV-programmen. Men redan utredningen anmäler stora svårigheter beträffande programkoordinering. I Sveriges Radios remissvar betonas dessa svårigheter ytterligare. Ja, de framställs som närmast oöverstigliga. För det tredje måste det stå klart att Sverige inte skall ha reklamfinansierad radiooch TV-verksamhet. Detta framhålls också i utredningen. Men det framgår även att man får s.k. spill-over-effekter från finsk TV i norra och östra Sverige — från Stockholm och norrut. Och det är fråga om rätt betydande områden. Man kan befara att ett sådant förhållande kommer att åberopas för reklamfinansierad TV-verksamhet. Jag vore tacksam om Jan-Erik Wikström här ville slå fast att Sverige till alla delar skall skyddas från reklam-TV. För det fjärde anser jag det viktigt att särskilt beakta barnens situation när vi bedömer TV-verksamhet. Några remissinstanser, men alltför få, tar upp denna fråga. Barn och ungdom är storkonsumenter av TV-program, inte bara barnoch ungdomsprogram utan i hög grad också vuxenprogram. De väljer framför allt underhållningsprogram som deckare och serier. Boken Blunda inte för barnens tittande ger en alarmerande rapport om vilken påverkan barnen är utsatta för. Jag vill med all kraft betona vikten av att barnens situation verkligen blir belyst i detta sammanhang. För det femte måste frågan om en nordisk TV-satellit ses i ett vidare kulturpolitiskt och massmediapolitiskt sammanhang. Man måste pröva vilka effekter en sådan radiooch TV-verksamhet får på andra områden. Vi står nu inför en förändring och en utbyggnad av radiooch TV-verksamheten i Sverige. Frågan om regional TV och utbyggnad av lokalradioverksamheten tränger sig på. Pressen behöver allt större stöd. Det är viktigt att ta med också dessa frågor i den här debatten. Vi kan naturligtvis inte få allt vi önskar oss. Just nu drar de ekonomiska villkoren ovanligt snäva gränser. Då gäller det mer än någonsin att pröva vad som är mest angeläget. Herr talman! Jag har valt att i detta läge begränsa mig till dessa allmänna synpunkter. Redan dessa fem principiella aspekter klargör, tycker jag, att frågan om en nordisk TV-satellit inte kan bli föremål för ett positivt ställningstagande inom den närmaste tiden. För detta behövs ytterligare och omfattande utredningar. Jag hoppas att Jan-Erik Wikström delar min åsikt även i detta avseende.

Herr talman! Georg Andersson var tidigare i dag missnöjd med att Per Ahlmark hade dröjt för länge med ett svar. Jag fick nu på en gång beröm för att jag hade svarat snabbt och samtidigt kritik för att jag skulle ha svarat alltför snabbt. Nu är det ju så att den som ställer en interpellation får finna sig i att det ges ett svar, och det är det jag försökt att göra innan riksdagen avslutar höstarbetet. Det frågan just nu gäller är om utredningsarbetet skall fortsätta. Jag måste på en gång få ställa en fråga till Georg Andersson: Anser Georg Andersson att Sverige nu skall sätta stopp för det fortsatta utredningsarbetet? Det är nämligen det vi diskuterar, och det är i första hand det som remisserna avser. Jag har inte haft tillfälle att läsa alla de något över 200 remissvar som kommit in, och jag vill gärna göra det innan jag i detalj uttalar mig om på vilket sätt den svenska remissopinionen tagit ställning på de olika punkter som Georg Andersson här tagit upp. Självfallet måste vi sedan ge en redovisning till riksdagen i lämplig form. Det kan ske antingen genom svar på någon interpellation eller genom en anmälan från regeringen av detta ärende. Det sker ju under alla förhållanden naturligen i anslutning till att vi diskuterar anslagsframställningar till det nordiska kultursamarbetet, eftersom det ju här är fråga om en nordisk utredning. Alla de aspekter på problemet som Georg Andersson tog upp har ju berörts i utredningen, och jag förmodar att man i många remissvar har sysslat med detta. Jag betraktar alla dessa frågor som synnerligen väsentliga. Om det är någonting jag framhållit under de månader som gått sedan betänkandet publicerades så har det ju varit vikten av att man får denna fråga belyst inte bara med tanke på tekniska och ekonomiska aspekter utan också med tanke på de kulturpolitiska konsekvenserna. Jag blev litet förbryllad när Georg Andersson tycktes mena att det gränstittande vi har i dag skulle förbjudas. Så måste man väl tolka hans inlägg. Om jag minns rätt var det den första utredningen, som dåvarande statssekreteraren Leif Andersson ledde, som föreslog en legalisering av gränstittandet. Med det menas att man inte vidtar några åtgärder för att förhindra svenskar som bor i västra delen av Sverige att titta på norska program, för dem som bor i östra delen av Sverige att se på finska program eller för skåningar att se på danska program. Den frågeställningen trodde jag var passerad och att det alltså är fullt legitimt för svenskar att titta på program som sänds i de andra nordiska länderna. Vad den fortsatta utredningen gäller är frågan om vi över huvud taget skall satsa på en nordisk TV-satellit och om denna i så fall skall användas för direkta överföringar av de nordiska programmen eller om man snarare skall använda en modell med ett redigerat nordiskt program. Jag har ett intryck av att man i samtliga nordiska länder varit överens om att dessa frågor är så viktiga att det är nödvändigt att penetrera dem mera noggrant. Jag erinrar mig på rak arm att både Anker Jorgensen, Niels Mathiasen och Odvar Nordli i olika sammanhang uttalat sig mycket entusiastiskt om dessa möjligheter. De har självfallet inte gjort det för att föregripa ett slutligt ställningstagande utan för att stimulera den debatt som bör föregå ett beslut. På samma sätt har jag noterat att Leif Andersson, som ju ända till för 14 månader sedan ledde detta arbete från svensk sida, har menat att det är naturligt att man fortsätter utredningsarbetet. Jag delar hans uppfattning — jag tycker det är viktigt. Men jag har, som sagt, ännu inte tagit del av remissvaren, och jag tycker att det är mest riktigt mot de svenska remissorganen att jag får tillfälle att läsa deras svar i sin helhet och få en sammanställning, innan vi redovisar vad man från svensk sida har haft att säga. Tanken är att det nordiska ministerrådet under januari månad skall få en presentation av remissmaterialet vid ett sammanträde, där utbildningsoch kommunikationsministrarna kommer att delta. Sedan blir det en redovisning och en debatt vid Nordiska rådets sammanträde i Oslo. Först därefter kommer Nordiska ministerrådet att ta ställning till frågan om ett fortsatt utredningsarbete. Det är väl lämpligt att vi någon gång vid den tidpunkten försöker få en överläggning i den svenska riksdagen beträffande frågan om på vilket sätt Sverige i så fall skall delta i utredningsarbetet och om vilka riktlinjer som skall vara vägledande för utredningen.

Herr talman! Jag hoppas att Jan-Erik Wikström lade märke till att jag två gånger uttryckte tacksamhet över svaret. Jag sade att det var bra att det kom snabbt. Utbildningsministern betonar ännu en gång i sin replik att han inte tagit del av remissvaren, och eftersom jag frågade hur remissvaren påverkar regeringen och utbildningsministern, så var det omöjligt att få något svar på den egentliga frågan. Trots detta uppskattar jag ambitionen att föra upp den här frågan så pass snabbt till diskussion. Utbildningsministern frågar om Sverige skall sätta stopp för fortsatta utredningar, men i diskussioner av denna typ är det väl jag som frågar. Av mitt tidigare inlägg tror jag det framgick ganska klart att jag menar att arbetet inte är så långt framskridet att man kan göra positiva ställningstaganden till det här projektet. Härför krävs det ytterligare utredningar av ganska omfattande karaktär. Mot bakgrund av att flera företrädare för regeringen uppfattats som mycket positiva — ja, t.o.m. att de redan tagit ställning — ställde jag frågan om remissopinionens roll. Jag tycker att jag fått ett ganska tillfredsställande svar, och jag finner att utbildningsministern intar en attityd av tveksamhet som han inte tidigare har gjort, vilket jag är tillfredsställd med i denna mycket komplicerade fråga. Utbildningsministern säger att utredningen har belyst alla de frågor som jag tog upp. Nej, det håller varken jag eller remissopinionen med om. Exempelvis de kulturpolitiska effekterna av ett sådant här projekt är för dåligt belysta, och barnens situation belyses endast med några rader. Jag menar att det är mycket viktigt att bl.a. dessa områden ytterligare belyses. Jag har inte talat om gränstittande eller något förbud mot ett sådant. Jag vet inte varför den frågan ställts till mig. Om vi går in i ett TV samarbete inom Norden, så har det sagts i utredningen att det skall vara klart att det för vår del inte innebär någon övergång till reklamfinansierad verksamhet. När man i nästa andetag säger att det blir en ganska betydande spill-over, så frågar man sig vilka effekter detta kommer att få i den fortsatta debatten.

Herr talman! Jag är glad att vi är överens, Georg Andersson och jag, om att utredningsarbetet skall fortsätta. Då har Georg Andersson tagit ställning nästan tidigare än jag har gjort till den frågan, men jag har en viss förståelse för det. Det vore ju ett ganska drastiskt ställningstagande om Sverige skulle säga att detta inte är värt att ytterligare pröva eller utreda. Naturligtvis har det gjorts uttalanden av svenska statsråd och svenska oppositionspolitiker i den här frågan, och jag skulle också kunna läsa innantill vad som har sagts av ledande socialdemokrater i Danmark och Norge. De har gått mycket längre än vi gjort i entusiasm inför förslaget om en nordisk TV-satellit. Men jag tycker inte att det är någon större poäng i sammanhanget. Det som driver dem är ju den starka känslan av att den nordiska kulturgemenskapen och språksamhörigheten är ett sådant värde att alla vägar skall prövas för att stärka den gemenskapen. Det är väl ingen hemlighet att det är en äldre politikergeneration i de nordiska länderna som på ett särskilt sätt har burit upp detta. För min del beklagar jag att det så sällan bland yngre politiker kommer fram en motsvarande känsla av att samhörigheten med de andra nordiska länderna kräver att vi prövar vad vi kan göra gemensamt och vad som skall förbehållas ett strikt nationellt system. Det är en allvarlig fråga, och jag uppskattar det engagemang den äldre generationen av socialdemokrater särskilt i Danmark och Norge har visat för den nordiska tanken, något som det finns många belägg för även hos framstående svenska socialdemokrater. Jag är alltså litet förbryllad över hettan på det här stadiet i debatten. Det är som om redan det faktum att man vill närmare pröva frågan skall göras till föremål för misstänksamhet. Georg Andersson nämnde reklam-TV. Jag har sagt många gånger från denna talarstol att det blir ingen reklamfinansierad etermedieverksamhet i det här landet så länge jag får vara med och bestämma någonting om det. Detta är vi alltså ense om. Spill-over-effekten har vi redan i dag. Många svenskar ser finska TV program med kommersiella inslag. Här har vi varit med om att säga: Detta kan man inte förhindra. Det vore att gå för långt att försöka spärra möjligheterna för svenska tittare att ta in finska TV-program. Vad som bör undersökas är ju på vilket sätt man kan ”blanka ut” inslag i de finska programmen om man skulle göra en mera fullständig överföring. Det är en av de frågor som skall prövas. Slutligen vill jag säga att jag betraktar det som självklart att man skall föra debatten i riksdagen innan man gör några definitiva ställningstaganden. Jag är här som på alla punkter mycket angelägen om en öppen diskussion och en öppen insyn. Det är också bra om den debatten kan föras på grundval av fakta på det här området och gärna med ett starkt engagemang för vikten av att det nordiska samarbetet kan föras vidare också på det här området.

Herr talman! Jan-Erik Wikström försöker tolka vad jag har sagt och menar att jag har rekommenderat fortsatt utredningsarbete. Jag sade att för ett positivt ställningstagande för projektet krävs fortsatt utredningsarbete. Vad jag syftade till att diskutera i dag var remissopinionens inverkan på regeringen. Nu har Jan-Erik Wikström sagt att han inte har läst remissvaren.

Jag är dock angelägen om att betona vad jag redan sagt, att för ett positivt ställningstagande krävs mycket omfattande ytterligare utredningar. Jag ställde frågan mot bakgrunden av att regeringens företrädare i olika skepnader har uttalat sig som om beslutet närmast var fattat. Detta är nu dementerat av Wikström och jag har förklarat mig ganska nöjd med det svaret. Wikström hänvisar till socialdemokraterna i Norge och Danmark. Jag har träffat dem och vet deras inställning. De har sina bevekelsegrunder och motiv. Vi måste diskutera utifrån svenska förutsättningar och motiv. Man skjuter från olika håll fram den nordiska kulturgemenskapen som det avgörande motivet. Jag tror dock att när Wikström läst remissvaren lika noggrant som jag har gjort kommer han att finna att de allra flesta kommer fram till att detta knappast är ett bra projekt för att stärka den nordiska kulturgemenskapen. Dess effekt motsvarar inte rimligen de kostnader det leder till. Man skulle kunna göra mycket betydligt billigare och kanske också effektivare för att på annat sätt stärka den nordiska kulturgemenskapen. Wikström är slutligen förbryllad över hettan i debatten. Låt mig ändå framhålla att det är borgerliga debattörer som har framfört sina åsikter med hetta. Jag har nämnt några tidigare, och jag skulle kunna nämna flera, men för att inte provocera fler till diskussion här i dag skall jag avstå. En av dem finns dock här i kammaren. Man bör inte underskatta spill-over-effekten även om den kanske är en detalj. Jag har fått besked: det blir ingen reklamfinansierad radio TV-verksamhet så länge Wikström har något att säga till om i regeringen. Det är bra. Men om vi går in i ett TV-samarbete måste vi naturligtvis beakta dess risker. Om det är så att en stor del av landet då automatiskt får ett betydande antal program med reklaminslag, kan man inte negligera det förhållandet.

Herr talman! När jag har nämnt det faktum att ledande socialdemokrater i Danmark och Norge talar sig varma för detta projekt är det inte för att slå Georg Andersson i huvudet med detta, utan därför att i en fråga som berör den nordiska språkoch kulturgemenskapen skall vi självfallet också lyssna till vad man har att säga i de andra länderna. Jag blir litet häpen över den tilltagande isolationism som präglar även en del yngre socialdemokrater, som menar att detta är en fråga där vi bara skall ta hänsyn till vad man tänker och tycker i Sverige. Vi skall givetvis pröva lödigheten och halten i argumenten från både LO, Arbetsgivareföreningen och andra remissorgan i Sverige och från de olika instanserna i Danmark, Norge och Finland. Från svenskt håll har vi ett större ansvar för de skandinaviska länderna än vi har för en rad andra länder. Vi kan inte på något område svära oss fria från vårt ansvar för utvecklingen i Sverige på detta område. Bl. a. kommer ett svenskt ställningstagande att tas som ett tecken på vilken hållning man har till den skandinaviska gemenskapen. Jag trodde ändå vi var överens om att denna fråga inte enbart kan diskuteras med utgångspunkt i vad svenska organisationer tänker och tycker. Ställningstaganden måste väl rimligen ske i ljuset av vad man säger i Sverige, men också vad man har att säga i de andra länderna. Vi har t.ex. ett stort antal invandrare från Finland. Vi har rätt många svenskar i de andra länderna. Det finns redan där en anledning att fundera över om vi inte har ett särskilt gemensamt ansvar på detta område. Allt detta bör också prövas i den utredning som enligt både Georg Andersson och mig rimligen bör fortsätta om vi syftar till positiva insatser på det här området.

Herr talman! Jag framstår, hoppas jag, inte som företrädare för en isolationistisk uppfattning. Men om vi skall diskutera stärkandet av den nordiska kulturgemenskapen kan vi inte bara diskutera en fråga och lägga all vikt vid den, utan då måste vi diskutera alternativa åtgärder: vad man för den nordiska gemenskapen kan göra för en kostnad av 10-12 miljarder, som TV-satelliten i dagens penningvärde kanske rör sig om. Det kan bli mycket gemenskap för de pengarna, gissar jag. Låt oss då se på alternativa vägar i detta fall! Slutligen: Jan-Erik Wikström nämnde som exempel invandrarna från Finland i Sverige. Ja, de har avgivit ett remissvar, och de prioriterar inte satellitprojektet. Det är ju intressant. De är rädda för att en sådan satsning kommer att tas till intäkt för att Sveriges Radio inte behöver sända program för deras del som speglar det samhälle som de lever i. De vill med andra ord att man skall satsa på invandrarprogram i nuvarande radio-TV-verksamhet i första hand. Det är ett ganska intressant remissvar, och även det skall läggas i korgen.

Herr talman! Kurt Hugosson har frågat mig vilka konsekvenser regeringens nu aviserade vägpolitiska inriktning får för en fortsatt upprustning och ombyggnad av Europaväg 6 i Halland och norra Bohuslän. I propositionen 1977/78:10 anges att vägsektorn även fortsättningsvis kommer att kräva betydande resurser. Utöver den höjning av standarden hos de mindre och medelstora vägarna som bör ske anges det i propositionen att trafiksäkerhetsaspekterna och miljöaspekterna i ökad grad måste uppmärksammas. En ökad andel av investeringarna måste sättas in bl.a. på utpräglat olycksbelastade vägar. I sin fråga anger Kurt Hugosson att dessa delar av E 6 från trafiksäkerhetssynpunkt hör till de mest angelägna vägprojekten i vårt land. Jag delar den uppfattningen. En förbättring av väg E 6 i Halland och norra Bohuslän är från flera synpunkter angelägen. Mot denna bakgrund bör regeringens nu aviserade vägpolitiska inriktning ytterligare understryka behovet av upprustning och ombyggnad av väg E 6 i Halland och norra Bohuslän. De konkreta planerna för den fortsatta upprustningen och ombyggnaden av väg E6 kommer att utformas gemensamt av vägverket och de två berörda länsstyrelserna i samband med den revidering av flerårsplanerna för vägbyggandet som sker under nästa år.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag tycker att svaret är mycket bra, och jag tror att man i Bohuslän och Halland med tillfredsställelse hälsar den deklaration som kommu nikationsministern gjort.

Det var = vissa delar av nämligen propositionen 110 — som vi f.ö. skall behandla i morgon - = Europaväg 6 som föranledde min fråga. Jag har väldigt svårt att finna att propositionen ger någon utgångspunkt för det utomordenligt bra svar som jag fått i dag. Jag vill citera vad som står på s. 53 och 54 i propositionen: ”Under 1960-talet och även hittills under 1970-talet har huvuddelen av väginvesteringarna avsett de större riksvägarna. Inom ramen för tilldelade resurser bör nu en höjning av standarden hos de mindre och medelstora vägarna ske bl.a. för att underlätta såväl jordoch skogsbrukets som övriga näringslivets transporter. Satsningar bör göras för att ytterligare utöka det belagda vägnätet. Motorvägsbyggandet kommer däremot att bli begränsat framöver och avse endast mindre kompletteringar och sammanbindningar av det nuvarande nätet.” Som jag sade i motiveringen till min fråga är det säkert mycket angeläget att man satsar ökade resurser på de små och medelstora vägarna.

Det är därför väldigt bra att departementschefen nu har sagt att det trots vad som står i propositionen är angeläget att se till att E6 i Halland och norra Bohuslän upprustas och byggs om.

Herr talman! Det är nu andra gången som vi i samband med en frågeeller interpellationsdebatt börjar diskutera propositionen. Jag kan i och för sig förstå anknytningen till den i detta sammanhang, men jag skulle vilja föreslå att vi tar den mera ingående debatten på den här punkten i samband med behandlingen av utskottsbetänkandet i morgon. Tillåt mig i alla fall säga att jag har en känsla av att Kurt Hugosson läser åtminstone delar av propositionen och mina uttalanden i den ungefär som en viss potentat läser Bibeln. Hur kan Kurt Hugosson ur propositionen läsa ut något sådant som han nyss gjorde? Han sade att ”nu får det vara slut med satsningarna på riksvägarna”, men så förhåller det sig inte alls. Propositionen uttrycker sig mycket nyanserat på denna punkt, och från det avsnitt ur propositionen som Kurt Hugosson citerade . torde man klart kunna läsa ut att erforderliga kompletteringar och sammanbindningar av motorvägar även kommer att ske när det gäller riksvägnätet. Som jag sade i svaret kommer frågorna som rör Europaväg 6 att prövas 51 i samband med revideringen av flerårsplanerna nästa år. Och som Kurt Hugosson väl känner till pågår tre stora vägbyggen på E 6, dels på Hallandsåsen, dels på leden Fjärås-Frillesås i norra Halland, dels på vägen Mölndal-Göteborg. Jag kan nämna att när riksdagen häromdagen antog regeringens förslag att anslaget för sysselsättningsfrämjande åtgärder för innevarande år skall höjas med 900 miljoner, varav 300 miljoner till vägarbeten, så kommer som en följd av detta vägsträckan Hogdal-Nedby att få medel för utbyggnad. Ytterligare två sträckor är under prövning, nämligen Strömstad-Norrhede och Huds gårdar-Gerum. Samtliga dessa sträckor ligger på Europaväg 6.